Fru talman! Jag kan instämma med Gunnel Liljegren i att det vore värdefullt om man hade ett mindre rörigt statsbidragssystem när det gäller den viktiga verksamheten att undervisa invandrare i svenska språket. Men jag vill bestämt hävda att den s.k. lagbundna verksamheten är dyrare än den andra, fria verksamheten. Det leder utskottet fram till att acceptera förslaget att fastställa något olika höjd på bidragen per timme. Det är bl.a. så att studieförbunden måste skaffa lokaler i närheten av arbetsplatserna. Man kan ofta inte använda studieförbundens egna lokaler för att nå de invandrare som får ledigt från arbetet för att delta i undervisningen. Det leder till höjda kostnader. Det finns dessutom krav på registeruppgifter, som också gör att administrationen hos studieförbunden belastas. Det är sålunda klara motiv för att ligga litet högre i bidragsnivå. Till sist vill jag bara säga att det handlar om drygt 2 milj.kr. Det är väl använda pengar därför att undervisning i svenska språket för invandrare torde vara en av de viktigaste uppgifter vi har inom utbildningsväsendet f.n.
Fru talman! Jag vill med lika stor bestämdhet hävda att den lagbundna undervisningen inte drar större kostnader än undervisning enligt den fria kvoten, och detta efter två års idogt — jag vill säga så — utredande i frågan. Det är sant att det beträffande lokaler krävs litet större insatser av dem som ordnar lagbunden undervisning. Men i samma mån tillhandahåller många av storföretagen — det är ofta dem det gäller — lokaler billigare eller t.o.m. gratis för denna undervisning. Företagen underlättar den uppsökande verksamheten eller svarar helt och hållet själva för den. De klarar i ovanligt hög grad administrationen av denna verksamhet. Skulle det finnas någon skillnad i statsbidrag — något som jag bestrider — borde skillnaden vara åt andra hållet, nämligen att de som ombesörjer undervisning enligt den fria kvoten skall få högre statsbidrag. Nu har vi motionärer velat ha samma statsbidrag för båda kategorierna, vilket jag tycker vore rejält och så pass enkelt som det kan bli med nuvarande system.

Fru talman!

Regeringen var enig när budgetpropositionen skrevs. Det väcktes inga motioner med anledning av propositionen, och man tog för givet att regeringens förslag skulle godkännas. Tyvärr inträffade i slutskedet av utskottsbehandlingen att majoriteten av utskottets ledmöter helt plötsligt och överraskande sade nej till budgetpropositionens förslag om att Viebäck skulle bli en självständig folkhögskola från den 1 juli. Pingströrelsen har två folkhögskolor i Jönköpings län. Båda har tidigare haft andra huvudmän, men på grund av svårigheter har man inte kunnat driva verksamheten vidare. Vi är i vårt län och i Nässjö kommun glada och tacksamma för att Pingströrelsen har tagit över dessa folkhögskolor och nu kan driva dem med framgång. Viebäck har tidigare i många år varit en självständig folkhögskola med anknytning till ABF och fackföreningsrörelsen, då under namnet Jära folkhögskola. Detta var fallet ända till våren 1978, då man gick i konkurs. Förutom driftbidrag beviljade också SÖ flera miljoner i bidrag till de byggnader som uppfördes. Att Jära under det nya namnet Viebäck genom Pingströrelsens övertagande kunde fortsätta som folkhögskola borde också ur statens synvinkel vara tillfredsställande. Självfallet räknade man med att det var rimligt att få behålla skolans självständiga status. Skolan har dock accepterat kravet på att visa verksamhetsresultat under ett å två år innan den återfår sin självständiga status. Ett starkt motiv för Pingströrelsens engagemang i Viebäck var behovet av folkhögskolekurser för åldersgruppen 16 år och uppåt. Samtidigt som man övertog Jära folkhögskola beslutade också riksdagen om nya statsbidrag för denna verksamhet. Man har också under bägge läsåren kunnat driva en sådan folkhögskoleverksamhet med goda resultat och sammanlagt ca 75 deltagare. Ingen annan folkhögskola i landet utom Vårdinge har haft en så omfattande verksamhet för denna målgrupp. I årets budgetproposition föreslås nya bidrag till denna verksamhet. Att den skall få möjligheter att vidareutvecklas på Viebäck anser dock tydligen icke utbildningsutskottets företrädare. byggnaderna på området var många i mycket dåligt skick. F. n. renoverar skolan sitt trettonde hus. Givetvis har allt detta inneburit ekonomiska uppoffringar för skolans huvudmän, pingstförsamlingarna. 1,2 milj.kr. av egna församlingsmedel per år har Pingströrelsen satsat för sina folkhögskolor. Samtidigt har massor av frivilligt arbete utförts på Viebäck av enskilda församlingsmedlemmar. Säkerligen har inte någon annan folkrörelse under de senaste åren satsat mer på sina folkhögskolor än Pingströrelsen. En förklaring till detta är också att ett stort, icke tidigare tillgodosett, utbildningsbehov inom rörelsen har blivit alltmer märkbart de senaste åren. Bidragen till folkhögskolorna utgår per elevvecka. Upp till 5 100 elevveckor ges fullt schablonbidrag, därefter 80 26 samt över 7 500 elevveckor endast 50 20. Mariannelunds folkhögskola, till vilken såväl Viebäck som Norrskolan hör statsbidragsmässigt sett, får i år ca 8 500 elevveckor. Nästa års planering ligger på mellan 9 000 och 10 000 elevveckor, varav ca 5 000 enbart på Viebäck. Om riksdagen ej följer budgetpropositionens förslag innebär detta ett par hundra tusen kronor mindre i statsbidrag för såväl Mariannelunds som Viebäcks folkhögskola. Var och en, utom tydligen utskottsmajoriteten, förstår säkerligen vilka konsekvenser detta får för den framtida verksamheten. Viebäck har på bara två år blivit en folkhögskola med stark förankring i bygden och med en personalgrupp på 45 anställda. Många nya arbeten har därmed tillförts en bygd som f. ö. kännetecknats av arbetsnedläggning och folkutflyttning. I konsekvens med utbildningsutskottets agerande, om nu riksdagen följer dess förslag och inte stöder reservanterna, borde skolan alltså skära ned verksamheten och minska personalstyrkan. Skolan har redan många ansökningar till nästa läsår och har planerat för sammanlagt 100-130 kursdeltagare på de långa kurserna. En fortsatt utökad kursverksamhet i samarbete med såväl våra huvudmän som andra institutioner är redan färdigplanerad. Nässjö kommun förlägger också många av sina kurser dit, och man ser mycket allvarligt på utskottsbehandlingen när det gäller Viebäcksskolan. I SÖ:s nya folkhögskolebroschyr finns skolan med som självständig folkhögskola. Rektorstjänsten är för länge sedan utlyst. Huvudmännen för den ”nya” folkhögskolan har kallats till extrastämma för att utse skolstyrelse m.m. De säger så här: Är det rimligt att vi som folkrörelse och folkhögskola skall få ett sådant besked fem veckor innan ett nytt verksamhetsår tar sin början? Flera folkhögskolor med kristet förtecken erbjuder, men tvingar inte på, en kristen livsåskådning och livsstil. Många är de människor som räknats som hopplösa fall av missbruk och vilsenhet men som genom en andlig upplevelse fått kraft till ett nytt liv och återanpassats till ett normalt samhällsliv. Vi behöver folkhögskolor som arbetar efter dessa linjer. Jag deklarerar att jag är besviken över utbildningsutskottets behandling av Viebäcksskolan, men mest förvånad och besviken är jag över ställningstagandet från moderaternas och centerns ledamöter.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

Fru talman! Som utskottet erinrar om har skolöverstyrelsen i sin anslagsframställning för nästa budgetår föreslagit att fem nya skolor under de två närmaste budgetåren skall bli självständiga folkhögskolor. Man får anta att skolöverstyrelsen inte för fram sina förslag utan ingående överväganden och analyser. Regeringen har i budgetpropositionen förordat tre av förslagen: Gysinge kursgård, Karlskoga och Viebäck. Under behandlingen i utskottet tar socialdemokraterna, moderaterna och centern helt överraskande avstånd från den sistnämnda skolan, nämligen Viebäck. Man vill ge SÖ i uppdrag att till nästa år redovisa omfattningen av den externa kursverksamhet som finns i landet. I väntan på detta vill man inte fatta beslut om just Viebäck. Trots att det inte kommit en enda motion i ämnet är folkpartiet det enda parti som i utskottet har reserverat sig till förmån för att också Viebäck skall tas med bland de tre skolor som skall få bli enskilda folkhögskolor. Jag vill erinra om att Viebäck i många år har varit en självständig folkhögskola under namnet Jära, som då hade anknytning till ABF och fackföreningsrörelsen. 1978 gick skolan i konkurs, och den köptes då av Pingströrelsen, som under de gångna tre åren har satsat ungefär 7 milj.kr. och arbetat upp den till en skola med 4 300 elevveckor. Grunden till folkpartiets ställningstagande har varit att vi har haft förtroende för skolöverstyrelsens och regeringens bedömningar när det gällt att föreslå Viebäck som självständig folkhögskola. Viktigt i sammanhanget är också att Viebäck verkar i en bygd med få arbetstillfällen och har engagerat sig hårt för ungdomar i åldersgruppen 16 år och uppåt. Enligt vår uppfattning är skälen för att ge Viebäck status som självständig folkhögskola fullt tillfredsställande. När socialdemokraterna, moderaterna och centern nu vill utesluta Viebäcksskolan från möjligheten att bli självständig, kommer detta att på ett mycket allvarligt sätt äventyra Viebäcksskolans förutsättningar att fortsätta sitt angelägna arbete bland framför allt ungdomar med svårigheter att få arbete eller utbildning direkt efter grundskolan. Jag vill därför yrka bifall till folkpartireservationen av Jörgen Ullenhag m.fl. Vi hoppas naturligtvis att Sven Johansson inte skall vara den ende från de övriga partierna som vill stödja denna reservation.

Fru talman! I en kommun någonstans i landet finns en ort som tillsammans med omkringliggande glesbygd förr var en egen kommun. Storkommunen har under rätt många år haft en ansträngd arbetsmarknad. Den har fått känna på både tekokris och varvskris. I kommundelens lilla tätort, ett ordinärt stationssamhälle, finns några medelstora arbetsplatser. Den största av dessa arbetsplatser har ett nittiotal anställda. 50 kan sägas vara specialarbetare. De övriga 40 är nödvändig servicepersonal av olika slag. Det är stor efterfrågan på den produkt som kommer ut från arbetsplatsen i fråga. Just i år visar efterfrågekurvan en ganska brant stigning. Med nuvarande resurser kan man emellertid på denna arbetsplats bara ta emot ungefär hälften av de order som är på ingående. Det är nämligen så att under de närmaste fem åren förestår mycket svåra och smärtsamma nedskärningar av den verksamhet som försiggår på den arbetsplats som jag här hela tiden haft i tankarna. Arbetsplatsen är Ljungskile folkhögskola med omkring 90 anställda, ca hälften lärarpersonal. Elevantalet är ca 225 på de s.k. långa kurserna, vilka alltid utgör basen i en folkhögskolas verksamhet. 470 ungdomar har till i dag visat intresse för att få studera på denna folkhögskola nästa läsår. Knappt hälften av dem kan tas emot. Skolan är en av de 118 folkhögskolor som i dag bedriver verksamhet. Den är en av de ca 60 som är rörelsefolkhögskolor, som alltså inte har landsting eller andra kommuner som huvudmän. Kombinationen folkrörelse-folkhögskola och samspelet dem emellan är av värde för båda parter. Det gäller här folkrörelser av olika storlek och profil: kristna folkrörelser inom kyrka och frikyrka, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, genuina bygderörelseskolor m.fl. Samspelet mellan dessa rörelser och deras folkhögskolor är också, tror jag, av stor betydelse för växt och friskhet i svensk demokrati. Om detta har det talats mycket i Sveriges riksdag, särskilt under de tre fyra senaste decennierna, dvs. under efterkrigstiden, en tid som i vårt land liksom i många andra länder har präglats av stora skolreformer. Grundskolereformen och gymnasiereformen ruskade om ordentligt i folkhögskolevärlden. Debatten om folkhögskolans framtid har ofta haft som bakgrund starka farhågor för att den nioåriga skolplikten och de radikalt vidgade möjligheterna till gymnasieutbildning — och nu senast en växande AMU-utbildning och annan vuxenutbildning — skulle äventyra elevrekryteringen till folkhögskolorna. Vilka möjligheter skulle folkhögskolorna få i framtiden? Vilka uppgifter skulle bli deras? Det fanns vissa svårigheter för en del folkhögskolor att fylla sina vinterkurser i början av 1970-talet. Mot den dystra bakgrunden tillkom 1973 års folkhögskoleutredning. Riksdagsbeslutet om folkhögskolan, på grundval av utredningens förslag, fattades nästan på dagen för fyra år sedan, den 31 maj 1977. Det var ett beslut som på alla punkter, utom en enda, visat sig vara alltigenom lyckosamt. Det viktigaste av det positiva som hände genom 1977 års riksdagsbeslut om folkhögskolorna hör samman med de nya statsbidragsbestämmelserna. De gav nämligen samspelet mellan folkrörelserna och folkhögskolorna ny luft under vingarna, samtidigt som varje folkhögskola fick nya möjligheter till ideologisk profilering genom samverkanskurser av olika slag och längd — från veckoslutskurser till kurser omfattande flera veckor. Den 31 maj 1977 fattade alltså riksdagen ett beslut som enligt min mening på alla punkter utom en enda förtjänar endast positiva reaktioner. Men denna enda punkt i 1977 års statsbidragsbeslut kastar nu mörka skuggor över framtiden för de sju folkhögskolor som är nämnda i tabellen på s. 633 i budgetpropositionen för utbildningsdepartementet. Visserligen har utbildningsutskottet i sitt betänkande nr 35, som vi nu behandlar, gjort en liten förändring till det bättre. Men det beslut som utskottet föreslår riksdagen att ta innebär framför allt för de sex rörelsefolkhögskolorna i den nämnda tabellen mycket svåra problem — ja, för några av dem är existensen satt på spel. Detta gäller framför allt Karlskoga folkhögskola och Ljungskile folkhögskola. De sju skolorna i tabellen är sinsemellan mycket olika. Mest avvikande är nog S:t Eriks folkhögskola med Stockholms kommun som huvudman. De övriga sex är rörelsefolkhögskolor, och en av dem har den speciella karaktär som bygdefolkhögskolor får, nämligen Önnestad, vars filialverksamhet vid Furuboda handikappcentrum kanske är mera bekant än huvudskolan. Av de övriga är Birkagården liksom S:t Erik externatskola, dvs. eleverna bor inte på skolan. Här är ABF huvudman, och detsamma gäller åtminstone delvis Sunderbyn i Norrbotten. De övriga tre är liksom Önnestad och Sunderbyn internatskolor. Två av dem, nämligen Kalix och Karlskoga folkhögskolor har Svenska missionsförbundet som huvudman. Den återstående är Ljungskile folkhögskola, landets enda med en kristen ekumenisk stiftelse som huvudman, varvid den största organisationen i huvudmannagruppen är KFUK/KFUM. Samtliga sju skolor, olika varandra i flera avseenden, är emellertid lika på en enda punkt: de anses vara för stora. Hur stor är då en stor folkhögskola? En tumregel kan sägas vara att den domen faller över skolor med mer än 150 elever. Fru talman! Det skulle inte förvåna om mer än en rycker till inför detta. Är en skola med ca 200 elever för stor? Stora skolor, är inte det gymnasier med 1000 eller 1 500 elever och grundskolor med mer än 700 eller 800 elever? Ja, folkhögskoleutredningen ansåg att inte mindre än tolv folkhögskolor vid tiden för utredningens avslutande var för stora. Det exakta måttet på en folkhögskolas storlek är antalet elevveckor, ett tal som man får om man multiplicerar antalet elever med antalet undervisningsveckor per år. Folkhögskoleutredningen sade att skolor med mer än 5 100 elevveckor, eller i varje fall med mer än 7 500 elevveckor, är alldeles för stora. Detta påstående tål verkligen att diskuteras. Det har diskuterats alltför litet. I flera av remissyttrandena till folkhögskoleutredningen, t.ex. från Linköpings lärarhögskola, där man utbildar folkhögskollärare, sägs också att någon analys av de stora skolornas underförstådda nackdelar inte finns i utredningens betänkande. Samma synpunkter framkommer också i flera av de motioner som utbildningsutskottet har haft att behandla. Hur som helst: Folkhögskoleutredningen ogillade stora skolor. Samma synsätt gick igen i folkhögskolepropositionen till 1976 77:30 gick på samma linje.

Att driva folkhögskoleverksamhet med lägre statsbidrag är inte möjligt — såvida man inte kan lita på rika och givmilda huvudmän som kan ge direkta subventioner. Några sådana extravaganser kan i varje fall inte de sex s.k. stora rörelsefolkhögskolor som nu står i tabellen i propositionen räkna med från sina huvudmän, som är folkrörelser av olika slag. Vad föreslår nu utbildningsutskottet i betänkande 35? fr.o.m. läsåret 1982/83 skall S:t Eriks folkhögskola gå in i det statsbidragssystem som innebär att upp till 7 500 elevveckor är bidraget åtminstone 80 20. Sedan trappas det av, och över 11 000 elevveckor ges inget statsbidrag alls. De sex rörelsefolkhögskolor som tidigare nämnts får en längre nedtrappningsperiod för statsbidraget, men fr.o.m. läsåret 1986/87 får de gå in under samma hårda regler som redan om ett år gäller för S:t Erik. De sex rörelsefolkhögskolorna får en utsträckt nådatid, och utskottet anser sig kanske vara generöst när det föreslår en ett år längre nedtrappningsperiod än vad propositionen räknade med. Men så tolkas inte förslaget ute bland de människor som står mitt uppe i verksamheten. De känner det precis så som folkhögskoleutredningen sade på s. 368 i sitt betänkande: ”En omedelbar tillämpning av den föreslagna nedtrappningsmetoden för statsbidraget skulle innebära att skolornas ekonomi spolierades.” Nu menar kanske någon att här är det inte fråga om en omedelbar tillämpning — skolorna har ju fem år på sig. Hur som helst — vilket råd har utskottet, och i första hand dess ordförande, som själv sedan många år är verksam i folkhögskolans värld, att ge de sex skolorna? Är det inte så, Stig Alemyr, att folkhögskoleverksamhet näppeligen kan bedrivas om statsbidraget går under 80 76? Är det inte så att om de sex skolorna fortsätter att bedriva folkhögskola efter den femåriga övergångsperioden, får de se den verkligheten i ögonen att deras ekonomi spolieras? Är det inte så att om de vill undvika detta perspektiv, måste de friställa personal — både lärare och övrig personal — för att komma ned till idealstorleken, mellan 5 100 och 7 500 elevveckor? Det är inte några marginella nedskärningar som förestår. För flera av skolorna rör det sig om nedskärningar på både 30 och 40 96. Fru talman! Att varken regeringen, utbildningsutskottet eller riksdagen med det väntade beslutet kan räkna med någon förståelse från dem som nu står mitt uppe i vardagsarbetet vid de berörda folkhögskolorna eller från de kommuner där man med en mun säger att arbetsmarknaden i kommunen inte tål att ett enda jobb riskeras — det får verkligen inte förvåna. Både anställda och ledning vid skolorna, liksom kommunledningarna i de berörda kommunerna, vet ju att dessa skolor under 1970-talet i direkta statsbidrag fått ett antal miljoner för nybyggnader och andra nyinvesteringar.

Det är väl inte underligt om de som står verksamheten nära förundrar sig över vad det är för vishet som innebär att man ger med ena handen och tar med den andra. Även om den smärtsamma amputationen av verksamheten skulle kunna göras under de närmaste fem åren, kvarstår dock för samtliga sex skolors vidkommande de fasta kostnaderna, räntor, underhåll och uppvärmning av de hus som man har. Man har byggnader, ett skal för verksamheten, som är avpassade för nuvarande storlek på folkhögskoleundervisningen, och det är en kostym som man fått med statens goda minne och medverkan men som fr.o.m. 1986/87 inte längre kan fyllas med folkhögskoleverksamhet. Utbildningsutskottet — och framför allt dess ordförande — är i detta läge skyldigt de sex rörelsefolkhögskolorna ett råd i en mycket brydsam situation. Vad råder Stig Alemyr dessa folkhögskolor och deras huvudmän att ta sig till den dag då statsbidragen sinar enligt den modell som utskottet nu föreslår riksdagen att besluta om? Fru talman! En viss bitterhet finns i detta mitt anförande. Jag vet att jag med vad jag har sagt talar för många människor i folkhögskolans värld, som står ffrämmande och undrande inför det förslag som utbildningsutskottet nu lägger fram. Utan att framställa något särskilt yrkande — mot ett enhälligt utbildningsutskott — har jag med det sagda och med tanke på framtida initiativ velat markera stor besvikelse inför den princip som folkhögskoleutredningen en gång gick in för och som utbildningsutskottet nu fullföljer. Dessutom har jag, fru talman, velat ställa några viktiga frågor till utbildningsutskottets ordförande — frågor som jag hoppas få svar på.

Fru talman! Bertil Hansson har något underlättat min uppgift, eftersom han har lämnat hela den redovisning av ärendets gång och regelsystemet som jag ansåg det vara min uppgift att lämna kammaren. Nu upprepar jag inte vad Bertil Hansson har sagt — jag kan vitsorda att den redovisning han lämnat stämmer med verkligheten. Jag är ändå något överraskad över vissa passager i Bertil Hanssons anförande. Det var ju trepartiregeringen, som Bertil Hansson i vått och torrt röstade för, som lade fram förslag om att beslutet om en nedbantning av de stora skolorna skulle fullföljas. Sedan har utbildningsutskottet med mycket stor möda försökt förbättra det litet för skolorna genom att göra nedtrappningstiden något längre. Det hjälper inte alls, säger nu Bertil Hansson. Då ångrar jag, fru talman, att vi lade ned så mycket arbete. Ytterligare några företrädare för de skolor det här handlar om kommer att tala i debatten. Om det nu inte är någon hjälp att vi, efter mycken möda, har fått budgetministern att gå med på något längre nedtrappningstid, då kan vi ju gå tillbaka till propositionen även i det avseendet. Om kritik skall framföras, bör den riktas hårdare mot utbildningsministern än mot utbildningsutskottets ordförande, eftersom den senare har gjort allt vad han har kunnat för att i varje fall något förbättra villkoren för skolorna. Men Bertil Hansson nämnde knappast något kritiskt ord mot utbildningsministern, som var utbildningsminister även i den trepartiregering som lade fram förslaget. Sedan vill jag inte, fru talman, från denna talarstol diskutera skolöverstyrelsens agerande. Skolöverstyrelsen kan inte ha varit okunnig om 1977 års enhälliga riksdagsbeslut angående de stora folkhögskolorna, och det är då departementet som får titta på om man på något sätt har beviljat bidrag som enligt Bertil Hansson inte borde ha beviljats med hänsyn till 1977 års riksdagsbeslut. Det var ju en enhällig riksdag som då sade att de stora skolorna får en viss tid på sig, men därefter skall deras verksamhet trappas ner. Jag är medveten om att för några av skolorna leder det här till bekymmer. Vi övervägde faktiskt ganska länge om det var möjligt att tillämpa två parallella regelsystem när det gäller statsbidrag till folkhögskolorna, ett som skulle gälla för alla de andra och ett generösare som skulle gälla för sju skolor. Det var faktiskt på det sättet att det fanns endast svagt stöd för att ha två parallella regelsystem när det gäller statsbidragen. Det är nämligen så att om man inte har ett regelsystem som hindrar att skolorna växer igenom det tak som Bertil Hansson har talat om, kommer många folkhögskolor att just nu bli betydligt större än de är. Visserligen är det, som jag ser det, en överetablering av skolor just nu. Många av dem har svårt att få elever. Inte minst har de bohuslänska skolorna stora svårigheter, bortsett från Ljungskile, men skolor på andra håll i landet håller nu på att växa igenom taket. En av dem har nämnts i debatten tidigare, nämligen Mariannelunds folkhögskola. Om man inte har regler som spärrar, kan skolor växa och ta ut statsbidrag i vilken utsträckning som helst, och det kostar pengar. Som folkhögskoleman är jag inte motståndare till detta. Men t.ex. att bibehålla de skolor Bertil Hansson talar för vid den nivå där de ligger i dag betyder tio miljoner mer om året i statsbidrag än om man trappar ner dem. Tillåter vi ytterligare ett antal skolor att växa genom taket, blir det mycket dramatiska kostnadshöjningar. Det måste man vara medveten om, och det var såvitt jag förstår huvudskälet till att trepartiregeringen lade fram förslag om att fullfölja riksdagens tidigare fattade beslut och banta verksamheten vid de stora skolorna. Det är inte min uppgift att nu tala om för Ljungskile folkhögskola hur man skall göra med sina anställda. Ljungskile och de andra folkhögskolorna har känt till beslutet sedan 1977. De har haft fyra år på sig att börja rätta sig efter det beslut riksdagen fattat. Har man inte lyckats att banta skolan och rätta sig efter riksdagens beslut, så är det inte min uppgift att nu säga någonting om i vilken ordning man skall lägga om verksamheten eller hur man i övrigt skall bära sig åt. Fru talman! Jag skall säga några ord om Viebäcksskolan. Det har varit många missförstånd i den debatten, och det har varit många överord i en viss del av pressen som har följt frågan. Det har riktats personliga angrepp, men jag skallinte följa den metoden utan konstatera att den verksamhet som i dag finns i den gamla Jära folkhögskolas lokaler i Viebäck är det ingen som har föreslagit skall upphöra. Den verksamheten är en s.k. extern verksamhet som Mariannelunds folkhögskola har förlagt dit. Vi har inte i utskottet haft någon möjlighet att bedöma värdet av den. Vi konstaterar att den förekommer, och ingen yrkar att den skall försvinna. Vad det handlar om är om Mariannelunds folkhögskola nu skall få dela på sig, så att vi får ytterligare en folkhögskola i samma område. Riksdagen har tidigare uttalat att man skall vara restriktiv när det gäller nya folkhögskolor på grund av överetablering eller risk för sådan och att man skall prioritera de organisationer som inte har några skolor. Det har meddelats i debatten i dag att Mariannelunds folkhögskola planerar för uppemot 10 000 elevveckor nästa år. Man går igenom taket. Jag har, fru talman, inte velat säga att man inte skulle göra det. Det är möjligt att man skall ta en skola till i Viebäck. Vad utskottet föreslår är bara att man får ett år på sig för att se efter i vad mån det förekommer många externa kurser av det här slaget som kan leda till att det ställs krav på etablerande av nya, självständiga folkhögskolor. Många folkhögskolor har just nu extern verksamhet av mycket god kvalitet. En av nyheterna i folkhögskoleutredningen och beslutet 1977 var att en skola från tid till annan kan förlägga en verksamhet exempelvis till en kommuni närheten, där man då från skolans sida skall delta i undervisningen och administrera denna. Man flyttar om verksamheten med hänsyn till de behov som uppstår i bygden. Det har visat sig vara utomordentligt framgångsrikt. Detta betyder t.ex. att grupper som behöver utbildning men inte har samma rörlighet som andra kan få kursutbud på hemmaplan. Det är utomordentligt betydelsefullt. Den verksamheten vill jag personligen slå vakt om. Men vad vi inte har klart för oss är vilken omfattning denna verksamhet kan komma att få och hur många nya skolor det kan ställas krav på. Det som händer med anledning av det här beslutet, om riksdagen följer utskottet, är att vi uppskjuter ställningstagandet ett år beträffande Viebäck. Under tiden får verksamheten oförhindrat fortgå i Jära folkhögskolas lokaler. Fru talman! Jag kan inte riktigt förstå att man i nuvarande läge kan vara så upphetsad och orolig för vad som kommer att hända. Jag ber kammaren att ta mig på mitt ord, och jag har hela utskottet bakom mig, när jag konstaterar att den nu pågående verksamheten icke hotas om utbildningsutskottets förslag bifalles. Med det anförda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Först vill jag säga till Stig Alemyr att jag vet att jag i mitt anförande talade om att utbildningsutskottets förslag var en förbättring jämfört med propositionens. Däri låg, Stig Alemyr, en indirekt kritik av propositionen. Jag anlade också i mitt anförande kritiska synpunkter inte bara på årets folkhögskoleproposition utan även på den folkhögskoleproposition som följde på den folkhögskoleutredning som Stig Alemyr var ordförande i. Att min kritik får en särskild skärpa när det gäller inriktningen mot utbildningsutskottets dåvarande och nuvarande ordförande samt folkhögskoleutredningens ordförande hänger samman med — det tror jag inte att Stig Alemyr vare sig kan eller vill svära sig fri från — just denna filosofi kring stora och små folkhögskolor. Den är dåligt underbyggd i det material som folkhögskoleutredningen presenterade, och den är fortfarande lika dåligt underbyggd. Den kan nu på ett olyckligt sätt förknippas med besparingsfilosofier som jag menar att vi skall ta upp i ett annat sammanhang. Det är riktigt att folkhögskolorna liksom all annan verksamhet i detta land får känna av att vi i kristider arbetar med krisbudgetar, men dem skall vi ta upp i deras sammanhang. De påfrestningarna skall inte bäras av en liten grupp skolor. De skall inte särbehandlas, som utbildningsutskottet säger i föreliggande betänkande, om än med något annan inriktning. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande 1977, men i utbildningsutskottets betänkande 30 nämndes inte med ett enda ord att skolorna skulle tvingas att trappa ned verksamheten. Det sägs att avsikten är att motverka att folkhögskolorna växer sig alltför stora. Man skulle alltså lägga ett tak på den expansion som man på visst håll trodde skulle komma, och så blev det också. Trots det har en hel del skolor kunnat trappa ned verksamheten, men vissa skolor kan inte göra det utan mycket vådliga konsekvenser.

Fru talman! När man hör Stig Alemyr räkna upp alla de skäl han kan komma på för att Viebäcksskolan inte skall bli en självständig folkhögskola tycker man att det är ganska märkligt att socialdemokraterna i detta ärende inte väckt en motion som hade kunnat behandlas av utskottet utan i stället plötsligt under ärendets behandling underkänner SÖ:s bedömning att Viebäcksskolan bör få bli en självständig folkhögskola. Vad beror det på, Stig Alemyr? Jag vill citera en tjänsteman på SÖ, som i denna fråga säger så här: ”När vi på SÖ tog ställning var ett av skälen bl.a. att det finns en folkhögskoletradition i lokalerna på Viebäck. Där har ju arbetarrörelsen tidigare drivit en folkhögskola. Det är helt klart att jag bedömer frågan annorlunda än utbildningsutskottets majoritet. Förutom skälet att det finns folkhögskoletraditioner i Viebäck sedan Jära folkhögskola så anser jag att det skall vara ett samband mellan en folkrörelses storlek och antalet folkhögskolor.” Man kan fråga sig varför just Viebäck skall skiljas ut. Varför har man inte gjort samma bedömning när det gäller t.ex. Gysinge och Karlskoga? Folkpartiets uppfattning är absolut den att det finns vägande skäl för att göra Viebäcksskolan till en självständig folkhögskola. Det skulle vara intressant att veta varför utskottets majoritet nu helt underkänner SÖ:s och regeringens bedömningar i denna fråga.
Fru talman! När Pingströrelsen förvärvade denna folkhögskola var jag till en början något inblandad i frågan. Man räknade inom Pingströrelsen med att själv, eftersom det tidigare hade varit folkhögskola i lokalerna, få möjlighet att driva en självständig folkhögskola där. Man blev därför mycket överraskad av utskottets behandling av detta ärende. Jag vill också instämma i att man, som här sagts, om man skulle utreda dessa frågor, borde ha varit konsekvent och låtit alla de tre aktuella folkhögskolorna vänta tills utredningen är klar. Vi är inte övertygade om att dessa frågor hinner utredas på ett år, dvs. tills de nästa gång skall tas upp till behandling. Jag tycker också att det är en underlig behandling som detta ärende fått. Jag riktar på denna punkt kanske inte så mycket kritik mot oppositionspartiets som mot regeringspartiernas företrädare i utskottet. Det är mycket märkligt att man sedan SÖ utrett frågan och lagt fram sitt förslag, som tillstyrkts av en enig regering, går ifrån detta förslag i slutskedet av ärendets behandling, trots att inga motioner väckts. Det kan hända att man har en del misstankar inom Pingströrelsen. Man fick där kämpa länge för att få statsbidrag till Kaggeholm och hade också vissa svårigheter när det gällde Mariannelund. Det finns kanske skäl för de misstankar man nu hyser. Man ser väl inte lika optimistiskt som utskottets ordförande på vad som kan hända om något år.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Bertil Hansson, som talar om att filosofin om de stora folkhögskolorna inte är belagd. Jag kan instämma i det. Det finns ingen vetenskaplig undersökning bakom denna filosofi. Men den förordades av en enhällig folkhögskoleutredning, sammansatt av politiker och en lång rad experter, som till sitt förfogande hade lärarnas och elevernas organisationer samt landstingen och folkrörelserna som huvudmän. Alla var överens om att man måste sätta en gräns någonstans, och man kom fram till den som Bertil Hansson talat om. Majoriteten av remissinstanserna stödde detta förslag, och riksdagen antog det enhälligt. Varken jag eller någon annan kan säga att 500 elevveckor mer eller mindre vore en riktigare avvägning, men det var detta förslag man stannade för. Det visste alltså skolorna redan våren 1977, då beslutet togs. Sedan kom Bertil Hansson tillbaka till frågan vad jag ger för råd till skolorna. Frågan är alldeles fel ställd. Den högste ”administrative” chefen för utbildningsväsendet i landet finns här i lokalen. Det är utbildningsminis tern. Han är chef över skolorna. Fråga honom! Han har nu lagt fram förslaget. Jag upprepar att Bertil Hansson försöker kringgå det hela. Han vill lägga ansvaret på socialdemokraterna och befria trepartiregeringen från ansvaret — den trepartiregering som Bertil Hansson till varje pris har försökt försvara. Ylva Annerstedt tillämpar samma taktik. Hon säger att det var socialdemokraterna som hittade på det här. Det var emellertid en stor majoritet i utskottet som kom fram till att innan vi tar beslutet om Viebäcksskolan skall vi undersöka vilka konsekvenserna blir för folkhögskoleväsendet i övrigt. Samtidigt sade vi att skolan får fortsätta med den verksamhet den nu bedriver — ingen vill dra ned den. Ylva Annerstedt måste rikta lika stark kritik mot moderaterna och centerpartisterna i utskottet med undantag för Sven Johansson. Jag vill gärna framhålla att Sven Johansson uppträder mycket justare genom att han säger att han också vill rikta kritik mot de borgerliga ledamöterna. Fru talman! Får jag bara en gång till, för att inga missförstånd skall uppstå, påpeka att när man hävdar att utskottet på något sätt skulle vara ute efter Pingströrelsen eller dess skolor kan man inte finna något belägg för detta i betänkandet. Där finns inte ett ord om detta. Gysinge kursgård och Karlskoga folkhögskolas verksamhet på Lidingö får statsbidrag därför att riksdagen har uttalat att man skall prioritera folkrörelser som inte har någon folkhögskola. Gysinge är pensionärernas folkhögskola, och de har ingen tidigare. Lidingöskolan får statsbidrag därför att riksdagen också har beslutat att de skolor som 1977 var stora skulle kunna lösa en del av sina problem genom att dela på sig. Det är alltså ett gammalt riksdagsbeslut som leder till uppkomsten av denna nya folkhögskola.
Fru talman! Det allvarliga är just det som Stig Alemyr nu medgav, att den tes som drar en gräns mellan stora och små folkhögskolor och säger att stora skolor inte är bra och att små skolor är bra inte finns belagd, inte heller i de 400 sidor som folkhögskoleutredningens betänkande omfattar. Det är baserat på ett mycket vagt material. Man har tyckt till och satt gränsen där den nu är med de konsekvenser jag har redovisat och där Stig Alemyr nu gör kringgående rörelser. Om frågan är fel ställd får andra bedöma. Nu är det utbildningsutskottets betänkande som vi behandlar, och jag är lika kritisk mot riksdagsbeslutet 1977 som mot det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Detta har jag velat ge uttryck åt.
Fru talman! Jag har inte stuckit under stol med att jag riktar kritik mot samtliga partiers representanter i utskottet som till skillnad från folkpartiet vill utesluta Viebäcksskolan. Att jag vänder mig till Stig Alemyr är ganska naturligt, eftersom han talar för utskottsmajoriteten. Jag konstaterar vidare att jag fortfarande inte har fått svar på frågan varför man plötsligt under ärendets gång underkänner skolöverstyrelsens bedömning att Viebäcksskolan bör bli självständig folkhögskola.
Fru talman! Det händer ibland under resans gång att man kommer på att man under den allmänna motionstiden försummade att observera något som man borde ha observerat. Det händer oss i alla partier, och det har den här gången hänt inte bara socialdemokraterna utan också moderaterna och centerpartisterna, som inte heller motionerade. När vi kom fram till att det fanns en viss risk för att riksdagsbeslut kunde få en prejudicerande effekt, så att en rad skolor kunde ställa krav på att bli självständiga, fanns det anledning ta upp frågan. Vad är t.ex. skälet till att vi inte ger arbetarnas folkhögskola i Göteborg statsbidrag som självständig folkhögskola? Det allmänna kravet, Bertil Hansson, är att folkhögskolans storlek skall vara sådan att rektor och lärare känner de studerande. Dessa har ofta personliga problem. Det gäller att känna deras sociala bakgrund. Det kommer ofta fall med ganska tragisk bakgrund. Det ställs då krav på lärare, husmödrar och andra att de skall vara väl insatta i de studerandes bakgrund. Det kan de inte vara om de studerande är alltför många. Det var det väsentligaste skälet till beslutet. En bred majoritet menade att när vi genomförde en folkhögskolereform, skulle vi se till att den inte leder till att alltför stora skolor skapas. Sedan finns det självklart också ekonomiska motiv. Statsbidragsreglerna från 1977 var utomordentligt generösa. Jag tror jag kan säga att bortsett från vissa av skolorna för gravt handikappade är det ingen skolform som har så generösa regler när det gäller statsbidrag som folkhögskolorna. Det gällde därför att inte få en ohämmad tillväxt av nya skolor. De avvägningarna måste vi tyvärr göra i detta hus. Jag har med detta inte velat säga att det inte finns vissa svårigheter i Ljungskile och Karlskoga. De andra skolorna tror jag kommer att klara sina svårigheter relativt bra och rätt snabbt. Svårigheterna vid Ljungskile folkhögskola känner jag emellertid väl till, och jag har ingen anledning att underkänna den beskrivning av dem som Bertil Hansson har gjort. Men hur skolorna skall komma ur dem är inte utbildningsutskottets uppgift att förklara. Det måste det ansvariga statsrådet, som har lagt fram förslaget, göra.

Fru talman! En vänlig kollega som sitter bredvid mig sade: ”Det blir väl inga argument kvar åt mig när alla har talat.” Jag replikerade då att jag under ett års ”pryotid” inte har märkt att det brukar avhålla folk från att gå upp i talarstolen. Så nu gör jag det i alla fall. Jag tror också det kommer att bli förhållandevis svårt att för byborna hemma förklara det beslut som vi nu är i färd med att fatta, och det skulle kännas ännu svårare om jag inte åtminstone sade vad jag tyckte om det när jag har möjlighet att göra det. Därför vill jag stryka under några synpunkter som tidigare har kommit fram och lägga till några egna. En del av folkhögskolans styrka är den traditionella frihet som den länge haft. Man har frihet att ordna verksamheten när det gäller kurslängd och mycket annat så som det passar just den skolan. Inom väldigt vida ramar kan man vända sig till olika grupper av människor som inte har haft möjlighet att tillgodogöra sig det ordinarie skolväsendets resurser. Den friheten finns kvar och har kanske i någon mån förstärkts genom beslutet 1977. Ett avsteg har man dock gjort: man har börjat resonera om huruvida man skall tillåta en skola att avgöra hur stor den skall vara. Jag som har jobbat i 17 år på en av dessa ”vissa skolor”, som det heter i betänkandet, har hört argumentet mot stora skolor många gånger och har inte tagit det så allvarligt. Efter vad jag kan påminna mig har ingen av dem som har kritiserat de stora folkhögskolorna själv varit på en sådan. Alla de som Stig Alemyr har talat om har varit på mindre skolor — det är några få skolor som har blivit ganska stora. Inte förrän det på 1970-talets slut blev allvar av det här talet började vi fundera över vad man var i färd med att göra. Många gånger under de tre fyra år som jag sysslade med syo-verksamhet på folkhögskolan har jag hört elever som kommit från mycket små skolor säga att det var skönt att komma till en skola som inte var riktigt så liten. Det är riktigt som Stig Alemyr säger att det är värdefullt om de anställda kan lära känna eleverna. Nu tror jag dock inte det är alldeles nödvändigt för att detta skall fungera att alla känner alla. Det finns också en annan sida. En del av de människor som kanske haft det bekymmersamt och som kommer till folkhögskolan tycker också att det är skönt med en stor skola, för där kan ' man vara litet mer anonym än på en riktigt liten. Min idé i detta sammanhang är att det skall tillåtas olika storlekar, för det finns olika sorters människor, och de passar på litet olika ställen. På förmiddagen hade vi en debatt om studieförbunden, som jag delvis lyssnade till. Jag har inte hört någon ge uttryck åt tanken att vi skulle göra alla studieförbund ungefär lika stora, så att ABF och Studieförbundet Vuxenskolan skulle vara ungefär lika stora som Frikyrkliga studieförbundet och att det då skulle vara så mycket bättre. Det här är den ena sidan av saken. Den andra är något som vi alla är ytterst medvetna om, nämligen att våra ekonomiska resurser här i landet inte räcker till precis vad som helst. Då är frågan hur man rimligen ordnar detta. När det gäller att slussa pengar från staten till bildningsverksamhet på folkhögskola har jag också den idén att det är ovanligt väl använda pengar, av det enkla skälet att man både har friheten att lokalt bestämma hur man skall använda pengarna och som komplement ofta får ett stort ideellt arbete. Man får alltså ut mycket av pengarna. Jag tycker att det i och för sig inte är orimligt att fundera över hur mycket man har möjlighet att slussa till folkhögskolorna. Däremot tycker jag det är en ganska orimlig tanke man kommit fram till i utredningen. Man bestämde sig för att lägga ett tak för expansionen, men man kunde inte på samma gång bestämma sig för att ge fortsatta möjligheter för de skolor som redan nått över detta tak. Jag tycker inte det är nödvändigt att komma till den slutsats som utredningen kom till — att skall man ha ett tak, så skall det gälla retroaktivt även för dem som blivit riktigt stora tidigare. Det är inte heller någon rimlig procentuell nedskärning det blir fråga om för en skola. Om jag nu tar exempel från den skola där jag jobbat i 17 år — jag har nu slutat — kan jag nämna att man där hade 15 300 elevveckor. Nu har man kommit ned till 12 400, men att därifrån krypa ned och bli ”normal”, dvs. under 7 500, är en procentuellt sett ganska orimlig uppgift. Man får personalbekymmer, men man får också bekymmer med husen. Det är inte på alla orter man utan vidare kan hyra ut lokaler till annan verksamhet eller dela skolan. Jag tycker alltså för min del att skall man spara — och det blir vi säkert tvungna till — måste vi hitta en metod som gäller alla folkhögskolor och inte bara dem som just i dag råkar vara stora. Som jag ser det har det blivit en ohelig allians mellan å ena sidan tanken att en folkhögskola helst inte skall vara så särskilt stor och å andra sidan de iråkade ekonomiska svårigheter som gör att vi måste spara.
Fru talman! Kerstin Sandborg diskuterar nu folkhögskoleutredningens betänkande. Den debatten slutade 1977. Då fattade riksdagen sitt beslut. Att diskutera om utredningen är riktig eller inte är meningslöst nu. Riksdagen fattade ett beslut, och efter det måste skolorna inrätta sig tills beslutet ändrats. Jag har aldrig ifrågasatt värdet av folkhögskolestudier eller den bildningsverksamhet som förekommer på folkhögskolorna. Knappast någon i kammaren har mer än jag åkt land och rike runt och försvarat och förklarat och utvecklat hur fin och värdefull denna skolform är.
Fru talman! Jag har inte försökt övertyga Stig Alemyr om värdet av folkhögskolor. Jag inser att han vet vilket värde dessa har. Som jag ser det gäller det nu att fullfölja det beslut som fattades 1977, i vilket det stod att en omprövning skulle ske. Vi är nu, såvitt jag kan förstå, i full färd med att göra en sådan omprövning. I detta sammanhang tycker jag att vi måste diskutera huruvida det var ett riktigt beslut som från början fattades.

Fru talman! Med påtaglig risk för att upprepa en hel del av vad som redan har sagts vill jag ändå anlägga en del synpunkter på Viebäcksskolan. Vid Viebäcks folkhögskola har man under många år drivit folkhögskoleverksamhet. Vad som nu har hänt är att skolan fått ny huvudman. Redan 1947 startade ABF i Jönköping folkhögskola på platsen. Man drev sedan denna utbildning fram till 1978, då verksamheten upphörde i samband med konkurs. Den gamla Jära folkhögskola var en självständig skola, och förutom driftbidrag erhölls också statliga investeringsbidrag under den tid arbetarrörelsen drev skolan. Och man erhöll sådana bidrag ganska sent, om jag inte är fel underrättad. Detta gjorde också att Jära blev en ansenlig anläggning uppförd och anpassad till just en folkhögskolas behov. Efter det att konkursen var ett faktum övertogs skolan av Pingströrelsen. Man betalade 6,2 milj.kr. för anläggningen, och sedan dess har man satsat såväl ekonomiskt som ideellt arbete, bl.a. i samband med den renovering av byggnadsbeståndet som görs successivt. Pingströrelsen har helt naturligt tagit på sig ett stort ekonomiskt ansvar för driften av Viebäck. Eftersom staten och samhället tidigare satsat ansenliga belopp under den gamla huvudmannens tid, borde det också vara ett samhällsintresse att folkhögskoleverksamheten drivs vidare med ny huvudman. Allt tyder nu också på att verksamheten fungerar helt tillfredsställande, och utvecklingen är positiv. Detta har tydligen också legat till grund för såväl skolöverstyrelsens som departementets bedömning. Majoriteten i utbildningsutskottet har sedan intagit en annan ståndpunkt i vad gäller Viebäcksskolans självständighet. Man har gjort detta med hänvisning till ett tidigare riksdagsbeslut. Med hänsyn till den bakgrund som finns beträffande tidigare Jära och numera Viebäcks folkhögskola tycker jag att man från majoritetens sida i utskottet tolkat det tidigare riksdagsbeslutet mycket snävt. Pingströrelsen hade också övertagit skolan strax innan det tidigare beslutet fattades, det beslut som majoriteten nu hänvisar till. Samarbetet med Mariannelunds folkhögskola kan inte få innebära hinder för självständighet i fortsättningen. Pingströrelsen bedriver en mycket positiv verksamhet bl.a. för ungdom. Vi lever i ett samhälle där just sådana initiativ är så utomordentligt värdefulla. Engagemang och ansvar för medmänniskorna är viktigt, och det gäller att ta vara på de tillfällen som bjuds. Verksamheten vid Viebäck bygger på ett behov som finns inom rörelsen som sådan, men den bygger också på en social ambition som sträcker sig till ungdomar som har svårigheter i vårt samhälle. Många av platserna är också avsedda för sådana ungdomar. Kvaliteten i Pingströrelsens samhällsengagemang har vi fått klar för oss bl.a. inom ramen för LP-stiftelsens verksamhet bland utslagna människor, där erfarenheterna är positiva. På grund av den budgetproposition som trepartiregeringen lagt fram och stått bakom och det faktum att det inte förelegat någon motion med avvikande mening har man givetvis inom skolan trott att önskemålen om självständighet skulle tillmötesgås. Det är då också helt klart att besvikelsen i dag är stor med anledning av utskottets majoritetsförslag. Fru talman! Det tidigare riksdagsbeslutet som majoriteten stöder sig på kan omöjligen tolkas så hårt att det skulle innebära en definitiv konservering av de nuvarande förhållandena inom folkhögskolevärlden. En sådan tolkning skulle bl.a. leda till att en ändring av huvudman skulle vara omöjlig, även om anläggningar och förutsättningar finns i övrigt. Riksdagen måste givetvis mycket väl kunna ge Viebäcks folkhögskola den självständighet man förutsett och förutsatt i propositionen. Denna min uppfattning delas av mina båda moderata riksdagskolleger från Jönköpings län. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Utbildningsutskottets behandling av frågan om Pingströrelsens folkhögskola i Viebäck är mycket anmärkningsvärd och visar stor oklarhet om vad utskottet egentligen syftar till med sitt avslagsyrkande. Utskottet motiverar avslagsyrkandet med att SÖ först bör redovisa omfattningen av den externa kursverksamhet som finns i landet och som på grund av sin omfattning, karaktär och annat kan komma att leda till krav på statsbidrag som självständig folkhögskola. Samtidigt hänvisas till ett tidigare uttalande av riksdagen att en ökning av antalet nya, självständiga folkhögskolor borde bedömas restriktivt. Fru talman! Jag tror att detta är nästintill onödiga påpekanden. Det sannolika är att skolöverstyrelsen, som Ylva Annerstedt tidigare anförde, redan när man behandlade ansökan om att Viebäcksskolan skall bli självständig har tagit sådana hänsyn. Jag tar också för givet att regeringen inte alls har varit obekant med riksdagens mening, när den efter sin prövning föreslår att tre av de fem av SÖ föreslagna folkhögskolorna skulle medges statsbidrag som självständiga folkhögskolor, och däribland Viebäcksskolan. Mot den bakgrunden förefaller utskottets motivering tunn, nästintill genomskinlighet. Utskottet hade, om man eftersträvat en noggrannare prövning, kunnat få svar på de här frågorna genom att på vanligt sätt inkalla företrädare för SÖ och regeringen för en redovisning. Uppskov med behandlingen av det skäl som utskottet anfört finns det således ingen grund till. Det allra minsta man hade kunnat begära är att utskottet kallat till sig företrädare för Viebäcksskolan. I synnerhet som det inte förelåg några motioner eller andra offentliga tecken på att behandlingen skulle gå emot regeringsförslaget hade det varit naturligt att skolan kontaktats. Utskottet var naturligtvis medvetet om att en skola som i snart två år varit inställd på att bli självständig också planerar därefter och att ett oförutsett och sent påkommet avslag vållar stora svårigheter för skolan i dess planering och ekonomi. Men är nu utskottsskrivningen föga övertygande, är kanhända utskottets ordförande Stig Alemyr så mycket mer klarläggande, genom sitt tidigare uttalande att Pingströrelsen redan har tillräckligt många folkhögskolor. Stig Alemyr ville i sitt anförande göra ett försök till klarläggande, men jag tycker inte att det var till fyllest. Han hänvisar till den externa verksamheten och menar att den bör granskas närmare. Men är det meningen att göra begränsningar i den skola vars externa verksamhet expanderar och som även har lyckats bäst när det gäller att nå arbetslös ungdom? Stig Alemyr säger att den nuvarande verksamheten inte är hotad. Men är det beskedet så lugnande som det låter? Man måste då först få svar på frågan om det innebär att skolans status som självständig inte är hotad. Att skolan skall fortsätta att bedriva sin verksamhet som filialskola till Mariannelunds folkhögskola är väl möjligtvis vad Stig Alemyr syftade på. I sak har Stig Alemyr fel. Mer insiktsfull är man inom skolöverstyrelsen. Folkhögskoleinspektören inom SÖ anser det befogat med en ny folkhögskola i Viebäck som drivs av Pingströrelsen. Var det kanske därför som SÖ inte kallades till utskottet? Det har redan sagts här att Viebäcksskolan egentligen inte är något nytillskott, men detta förtjänar att upprepas. Arbetarrörelsen har tidigare drivit skolan, men verksamheten måste läggas ner efter det att skolan gått i konkurs — den hette då Jära folkhögskola. Med ny huvudman drivs nu en expansiv verksamhet i de ändamålsenliga lokalerna. Därmed har också 45-50 arbetstillfällen tillförts kommunen. Verksamheten vid skolan är alltså en inte oviktig tillgång för kommunen. Eftersom utskottet inte har införskaffat de nödvändiga uppgifterna om Viebäcksskolan, bör åtminstone i kammarens protokoll kunna läsas något av det som utskottet har förbisett. Jag skall inte upprepa vad tidigare talare har anfört, utan bara något komplettera detta. Det jag vill tillföra debatten gäller frågan om förhållandet mellan Mariannelunds folkhögskola och dess filial Norrskolan i Lycksele. Stig Alemyr har nämligen även uttalat att det måste vara fel att Mariannelunds folkhögskola i Småland har en filial på en så avlägsen plats som Lycksele i Västerbotten. Stig Alemyr, som själv är folkhögskoleman, vilket han har betygat tidigare i debatten, borde först och främst notera att SÖ inte motsatt. sig Mariannelunds verksamhet i Lycksele. Utskottsordföranden tycks också mena att det enbart är kontakten mellan lärarna vid huvudskolan och filialen som är väsentlig. Den kontakten är dock i det här fallet bara en del av ett brett register av ömsesidiga kontakter mellan huvudskolan och filialen. Regelbunden kontakt upprätthålls även mellan elever, annan personal än lärare, styrelsen och huvudmännen. För att styrka detta vill jag anföra några exempel. Under det första läsåret vid Norrskolan var en av lärarna från Mariannelund kursföreståndare där. Flera lärare från Mariannelund har under åren undervisat vid Norrskolan. Det har hållits gemensamma lärardagar. Dessutom har Mariannelunds rektor samt kursföreståndare vid Norrskolan och Viebäcksskolan haft regelbundna konferenser. Jag kan fortsätta uppräkningen med att nämna att den nuvarande kursföreståndaren vid Norrskolan har många års folkhögskoleerfarenhet som lärare och vikarierande rektor. Vidare deltar Norrskolans föreståndare i styrelsesammanträdena. Jag vill betona att detta bara är några exempel på den gemensamma verksamhet som bedrivs och som styrker att det förekommer en nära kontakt mellan huvudskolan i Mariannelund och dess filial i Lycksele. Därtill vill jag peka på värdet och betydelsen av att utbildningen bedrivs så nära elevernas hemorter som möjligt. Om riksdagen inte följer regeringens förslag, blir följden — vilket framförts också tidigare — en minskning av statsbidraget för såväl Mariannelunds som Viebäcks folkhögskola med ett par hundra tusen kronor. Var och en bör förstå att ett förväntat men plötsligt uteblivet statsbidrag innebär enorma påfrestningar när det gäller planeringsarbete och ekonomi. Det vore orättfärdigt av riksdagen att fatta ett beslut som får sådana konsekvenser. Det är ingen ursäkt att Pingströrelsen är en prövad men stryktålig rörelse i de sammanhang då det gäller bidrag från samhällets sida. Till sist, fru talman! Om utbildningsutskottets verkliga avsikt vid behandlingen av Viebäcksskolan varit att skaffa sig närmare underlag för bedömningen av om statsbidrag skall utgå eller inte till självständig folkhögskola, så hade man kunnat göra sig underrättad om det redan under utskottsbehandlingen. Då hade den här diskussionen i kammaren sannolikt varit överflödig, därför att utskottets beslut hade blivit detsamma som regeringens förslag och reservanternas yrkande. ; Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen av Jörgen Ullenhag m.fl.
Fru talman! Jag måste verkligen reagera mot det här inlägget, därför att det innehåller ett par uppenbara lögner. Rolf Sellgren har stått i talarstolen och sagt att jag har uttalat mig om Norrskolan i Lycksele. Det är först i denna replik som jag nämner ordet, fru talman. Jag har inte framfört någon som helst åsikt om den skolan i denna kammardebatt. Vidare säger Rolf Sellgren att jag har stått här och sagt att Pingströrelsen redan har tillräckligt många folkhögskolor. Det har jag inte alls sagt. Jag har över huvud taget inte uttalat mig om det. Jag har endast motiverat utskottets förslag om att få ett år till på sig för att fundera på vilka konsekvenser man skall dra av den externa kursverksamheten. Rolf Sellgren talar om filialer. Sådana finns inte längre, så Rolf Sellgren kan inte ämnet. Jag har talat om den externa folkhögskoleverksamhet som Mariannelund har förlagt till Viebäck och som andra skolor förlägger på andra håll samt vilka konsekvenser detta eventuellt kan leda till. Jag upprepar inte argumenten nu, fru talman, men jag kräver av Rolf Sellgren att han tar tillbaka de felaktiga påståendena om vad jag skulle ha stått och sagt här under kammardebatten.
Fru talman! När man inte har något att argumentera om i sammanhanget, då talar man om lögner. Jag är helt övertygad om att vad jag har läst i tidningen Dagen om vad Stig Alemyr har sagt beträffande Pingströrelsen och de folkhögskolor som den bedriver — jag har tonat ner det något här — är riktigt. Jag är också helt övertygad om att Stig Alemyrs generella uppfattning som kom fram i intervjun var att Pingströrelsen har tillräckligt många folkhögskolor. I tidningen stod det att den har två — den skall inte ha flera. Jag har reducerat detta till att Stig Alemyr har sagt att Pingströrelsen har tillräckligt många skolor. Och dementera det här nu, när det inte har gjorts tidigare i pressen!
Fru talman! Vad som gäller i debatten är vad jag har sagt i kammarens talarstol och i min bänk i Sveriges riksdag. Det är det jag står för i den här diskussionen. Jag tar inte upp någon diskussion om tidningsintervjuer som jag inte har verifierat och icke ens har läst.
Fru talman! Det är många tusentals svenskar som har läst vad Stig Alemyr har sagt enligt tidningen Dagen, och jag ifrågasätter inte sanningshalten i detta. Därför kan man inte bara räkna med vad Stig Alemyr säger här i denna kammare eller vad han säger i utskottet. Han driver närmast utskottet — dessutom helt oförberett för utskottet — till ett beslut som går emot regeringens förslag när det gäller bidrag till Viebäcksskolan. Man måste räkna med även det som Stig Alemyr säger inför pressen.

Fru talman! När vi i dag behandlar folkhögskolorna må vi i det sammanhanget säga att folkhögskolan är en unik företeelse i det svenska skolsamhället, därför att just folkhögskolan kombinerar kunskap och gemenskap som andra skolformer inte har kunnat göra. Samtidigt gäller det att se till att verksamheten vid folkhögskolorna även i fortsättningen består av långa kurser. Detta är grunden för folkhögskoleverksamheten med ett fungerande internat. De korta kurserna är bara ett komplement och får aldrig bli en kurshotellsverksamhet som tar över långkursverksamheten på våra folkhögskolor. Jag tycker också att just den här linjen har framkommit i det här betänkandet, i budgetpropositionen och i utbildningsministerns agerande. Detta måste också vara principen för det fortsatta arbetet. På plussidaf för den folkhögskoleutredning som arbetade i mitten på 1970-talet må väl även sättas att också den hade samma tankegångar. Lika självklart måste det vara att sträva efter mindre skolor — små eller medelstora, om vi så vill — med en verksamhet som ligger mellan 5 100 och 7 500 elevveckor. Därmed är inte sagt att det inte blir betydande svårigheter för de stora skolorna då de blir tvungna att minska sin volym för att få tillräckligt god ekonomisk bas för sin fortsatta verksamhet. Därför måste man i första hand se den här målsättningen som en målsättning för framtiden: att skolorna i dagens läge inte skall bli större och att de nya skolor som växer upp inte heller skall komma upp över den gränsen, utan att de skall ligga någonstans mellan de 5 100 och de 7 500 elevveckorna. Vi som har sysslat med folkhögskolor vet säkert att detta i långa stycken är en idealsituation, men samtidigt kan vi konstatera att det finns skolor där samhället tidigare har gjort ekonomiska satsningar för att de skulle kunna bli betydligt större. För dem blir det stora svårigheter att krympa verksamheten, såvida denna inte är extern. Svårigheterna uppträder när själva skolanläggningen dimensionerats för en verksamhet med åskilligt flera tusen elevveckor än den stipulerade målsättningen, och det med statens goda minne. För de skolorna är det helt andra problem, som vi måste ta speciella hänsyn till, samtidigt som folkhögskoleutredningens och regeringens målsättning när det gäller denna mindre storlek är — som jag ser det — väsentlig för det framtida folkhögskolearbetet som sådant. De här principerna om kunskap och gemenskap, om prioritering av långa kurser framför korta och även målsättningen att begränsa skolornas storlek kan vi nog vara ganska överens om. Men det finns en sak, fru talman, som man blir förvånad över i betänkandet. Utskottet säger att man skall se över den externa kursverksamheten och vill med detta som motivering plocka bort en av de tre skolor som regeringen har föreslagit som självständiga skolor. Samtidigt skall vi ha med i bilden att SÖ föreslagit fem nya skolor, medan utbildningsdepartementet i sin prioritering kommit fram till att det bör vara tre skolor. Utan att det har föreslagits, varken i propositionen eller i motioner, säger utbildningsutskottet sig vilja plocka undan en skola. Nu fick vi ju som förklaring av utbildningsutskottets ordförande att det finns vissa skäl till detta. När det gäller Gysinge kursgård saknade Pensionärernas riksförbund tidigare skola. Det är ju riktigt. Karlskoga folkhögskola med verksamheten på Lidingö är tillsammans en stor skola, där man nu kunde ta bort en viss bit för att följa upp 1977 års beslut. Skolan kunde på det sättet göra en självständig enhet av Lidingö folkhögskola. Men varför fortsätter då inte utbildningsutskottets ordförande och säger samma sak när det gäller Viebäcksskolan, nämligen att Jära folkhögskola var självständig folkhögskola från starten 1947 och fram till 1978? Men på grund av den konkurs som då ägde rum har det blivit ett litet mellanrum. Nu bedrivs det regelrätt folkhögskoleverksamhet igen på just Jära, men under namnet Viebäck. Då är det också lika naturligt att Viebäck skall fortsätta att få det statsbidrag som man tidigare hade till Jära folkhögskola. Det blir ju inte en skola till i området som Stig Alemyr påstod. Folkhögskolan har hela tiden funnits i området och fortsätter sin verksamhet. Mariannelunds folkhögskola, som Viebäck dessa två år sorterat under, har ju också funnits tidigare. Det är alltså ingen ny folkhögskola i området, utan samma folkhögskola som bedrevs av arbetarrörelsen har på grund av konkursen överförts till en ny huvudman men med bedrivande av folkhögskoleverksamhet även i fortsättningen. Detta är ett tillräckligt skäl för att på grundval av 1977 års folkhögskolebeslut även den här gången ta med Viebäck som en självständig folkhögskola, eftersom den utgjorde en fortsättning på den folkhögskoleverksamhet som redan tidigare fanns på platsen. Sedan kan jag mycket väl hålla med utbildningsutskottets ordförande om att det finns anledning att över huvud taget se över den externa kursverksamheten vid folkhögskolorna och se hur mycket av detta som kan förutsättas önska bli självständiga folkhögskolor. Man bör naturligtvis även se över behovet därav. Men vi skall inte blanda bort korten i sammanhanget och säga oss att det är en förklaring till att Jära folkhögskola, som har blivit Viebäck, skulle enbart kallas för extern kursverksamhet, och därför nu vara en helt ny skolenhet. Det är den skolenhet som vi från samhällets sida beviljat bidrag till för uppförande av anläggningen som Pingströrelsen i samband med konkursen 1978 fick överta för de 6,2 milj.kr. som man lånade upp. Det har under årens lopp gjorts stora investeringar i skolanläggningen. Tack vare att man nu kan bedriva folkhögskoleverksamhet på denna skola även i fortsättningen är dessa investeringar från samhällets sida inte bortkastade. Ur samhällets synpunkt har vi satsat på anläggningen för folkhögskoleverksamhet. Sådan verksamhet kunde inte bedrivas när den tidigare huvudmannen inte längre hade ekonomiska möjligheter. Men tack vare att en ny huvudman övertog skolan kan de investerade miljonerna utnyttjas i samhällets tjänst. Då borde det vara en gemensam uppgift för oss att se till att så kan ske även i fortsättningen. Samma synsätt hade Jönköpings läns landsting när vi behandlade låneansökan i detta sammanhang. När folkhögskolan drevs av arbetarrörelsen fanns det ett ränteoch amorteringsfritt lån på 500 000 kr. När den summan blev aktuell på nytt var det naturligt att överföra samma lån på 500 000 kr. till den nya huvudmannen. Ur samhällets synpunkt skall det inte vara avgörande om det är arbetarrörelsen eller Pingströrelsen som bedriver verksamheten och äger anläggningen, utan ur samhällets synpunkt finns anläggningen, och verksamheten skall bedrivas. Det arbete som nu bedrivs är ur samhällets synpunkt mycket positivt. Det är två saker som den nye huvudmannen speciellt har inriktat sig på i Viebäck. Det gäller arbetslös ungdom. Man har haft ett sjuttiofemtal deltagare i den verksamheten under den tid man bedrivit arbetet på Viebäck med Pingströrelsen som huvudman. Man har dessutom i höst planerat starta ett skolhem i samarbete med LP-stiftelsen för utslagna ungdomar. Dessa båda saker gör att verksamheten på folkhögskolan i Viebäck får en förstärkt social profil. Därför hade det varit klart motiverat att man hade kunnat ena sig om det förslag som förelåg från regeringen. Det mest förvånande är att de båda andra regeringspartierna inte var beredda att följa upp propositionens förslag. Men det är lika häpnadsväckande att utbildningsutskottets ordförande, som vi ändå vet besitter åtskilligt av kunskap i denna fråga, inte var beredd att stå upp och göra den förklaring som jag här har gjort när det gäller gamla Järas fortsättning i nya Viebäck. Det blev, Stig Alemyr, icke en ytterligare skola i området. Det blev endast en fortsättning av den skolverksamhet som tidigare fanns där — även om den gjort ett uppehåll på två tre år. Vi skall vara försiktiga med att säga att det blivit en hetsig debatt och missförstånd i det här sammanhanget. Låt oss verkligen tänka oss in i den situation som gäller för den som står som huvudman. Man har planerat — vilket Rolf Sellgren talade om — för denna nya verksamhet när man då, först en månad innan den självständiga skolan skall starta sitt arbete, får klart besked om att man bara får fortsätta med extern kursverksamhet. Det är helt nya förutsättningar för folkhögskoleverksamhetens bedrivande. Därför, fru talman, vill jag slutligen vädja till kammarens ledamöter att ta sig ytterligare en funderare när det gäller detta ärende och stödja reservationen till utbildningsutskottets betänkande nr 35.

Fru talman! Jag börjar med att, som Kerstin Sandborg, säga att det är svårt att komma med några nya synpunkter i ett ärende där många talare har varit i elden. Detta lilla betänkande på sex sidor innehåller för mig svåra ord och stycken. Jag har levat nära Ljungskile folkhögskola. Det jag ser framför mig är att denna folkhögskola helt enkelt bryts ned och inte kan fortsätta, eller att den kommer att fortsätta som kurshotell eller liknande, och därmed har hela folkhögskoletanken försvunnit. Detta öde delar visserligen Ljungskile folkhögskola med Karlskoga folkhögskola, och ytterligare några folkhögskolor som dess bättre befinner sig i en förmånligare position. Ljungskile och Karlskoga är dock de två som framför allt hamnar i den besvärligaste situationen. Utbildningsutskottet har beslutat föreslå riksdagen att förlänga övergångstiden från tre till fyra år. Det kan man bara känna tacksamhet för. Jag tror emellertid att det är nödvändigt, fru talman, att lägga ansvaret där det skall ligga, nämligen hos regeringen. Det riktas stark kritik mot utbildningsutskottet och dess ordförande. Han har, liksom utbildningsutskottet i dess helhet, sin del i detta, men man kan inte komma ifrån att regeringen föreslagit det vi nu skall fatta beslut om. Dessutom måste jag erkänna att jag tidigare varit med om att besluta om de regler utbildningsutskottet försöker följa. Jag tror nu, fru talman, att det är nödvändigt att vi omprövar dessa regler. Jag kan för min del inte gärna se att Ljungskile och Karlskoga folkhögskolor bryts ned. Det krav Curt Boström och jag har framfört i motionen om en omprövning tror jag är helt nödvändigt, och det måste vi ta upp vid ett senare tillfälle. Det är ju så att man inte kan lösa problemet för Ljungskiles del genom att göra som man gjort i Karlskoga, där man delvis löst sina problem genom att inrätta en filial och därmed en ny folkhögskola. Det har varit på tal att man skulle kunna tänka sig två huvudmän, men det skulle bli en helt artificiell lösning. För min del tror jag att man måste ompröva det här beslutet för att komma till rätta med problemen. Man kan inte bryta sönder folkhögskolor på detta sätt. Det naturliga hade varit att vi, när vi fattade vårt beslut, hade lagt ett tak som innebar att andra skolor inte får utvidgas vidare, men att de som finns får fortsätta. Stig Alemyr sade här att man diskuterat detta i utbildningsutskottet men funnit att det är omöjligt att gå fram på den vägen. Jag tror, fru talman, att man ändå måste försöka lösa problemet på det sättet. När jag nu också skall säga några ord om Viebäck vill jag påpeka att vi där möter problemet från den andra sidan. Det är nämligen en skola som expanderar. Man skaffar sig extern verksamhet i en nedlagd skola och utvidgar sålunda sin verksamhet. Kostnaderna går över det tak som riksdagen har föreslagit. Man vill lösa problemet genom att bilda en ny folkhögskola. Det finns naturligtvis mycket som talar för det — jag skulle vilja ange två motiv. Det ena motivet är att Viebäck är en f. d. folkhögskola. Lokalerna finns där. Detta är ett sätt att fortsätta folkhögskoleverksamheten på det ställe där folkhögskoleundervisning pågått under åtskilliga år. Det andra motivet är att Pingströrelsen hittills inte har haft så stor folkhögskoleverksamhet. Attstarta folkhögskolor är något relativt nytt inom Pingströrelsen. En jämförelse med Evangeliska fosterlandsstiftelsen t.ex. visar att man där mycket tidigt var ute med sådan verksamhet. Detsamma gäller Svenska missionsförbundet. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att Pingströrelsen får fortsätta denna expansion och utvidga sin folkhögskoleverksamhet. Jag skall, fru talman, inte orda mer om detta utan sluta med att ställa en fråga till utbildningsutskottets ordförande. Det står i betänkandet att frågan om statsbidrag till Viebäcksskolan skall prövas på nytt. Gäller det en prövning eller är det ett avslag?

Fru talman! Utskottet noterar att frågan skall prövas en gång till. Det är varken ja eller nej — det är en fortsatt prövning av ärendet. Sedan kan olika ledamöter naturligtvis ha olika mening om vad man hoppas att denna prövning skall leda till. Men jag talar nu i egenskap av utskottets ordförande för utskottets stora majoritet. Bakom majoritetens uppfattning står övertygelsen att ytterligare undersökningar måste göras, innan slutlig ställning kan tas. Det står sålunda i betänkandet, att frågan om statsbidrag till Viebäcksskolan som självständig folkhögskola bör prövas på nytt.
Fru talman! Detta kan man tolka olika. Man skjuter på beslutet ett år, därför att det finns problem som utskottet hänvisar till. Man skall ytterligare utreda den externa verksamheten över huvud taget inom folkhögskolevärlden, och därför vill man vänta med beslut när det gäller Viebäcksskolan, tills den utredningen är klar. Jag kan tänka mig att det är riktigt att gå den vägen, men jag kan inte tänka mig att det är riktigt att Viebäck får vänta mer än det år som man förhoppningsvis här talar om. Jag vill för min del göra allt för att Pingströrelsen skall få en ny folkhögskola. Den behövs mycket väl. Att den skall kunna verka måste vara målsättningen i vårt arbete.

Fru talman! Frågan om Viebäck gäller ju egentligen tre folkhögskolor — Gysinge, Lidingö och Viebäck. Skolöverstyrelsen och regeringen har föreslagit att alla tre skall räknas som självständiga skolor, och utskottet säger att detta skall gälla två av dem men inte Viebäck. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Jag kan instämma i mycket av vad Sven Johansson, Göte Jonsson och Rolf Sellgren här har sagt, och jag behöver inte upprepa det. Men jag skulle vilja kommentera några saker. Om det skall utredas, sade Sven Johansson, så skulle man också ha varit konsekvent och behandlat alla de tre aktuella folkhögskolorna på samma sätt. Ja, jag tycker att det är alldeles riktigt. Varför gör man då inte det? Stig Alemyr säger att innan vi fattar beslutet om Viebäck skall vi se på konsekvenserna för folkhögskolorna i övrigt. Varför skall man då särbehandla Viebäck? Det är rätt märkligt. SÖ och regeringen har alltså lagt fram förslaget om att alla de tre nu aktuella skolorna skall bli självständiga folkhögskolor, och jag förutsätter att de instanserna har vetat vad de gjort och övervägt konsekvenserna innan de lagt fram förslaget. Som Rolf Sellgren sade borde utskottet under arbetets gång ha kunnat få den information som man ansåg sig behöva för att fatta ett beslut i endera riktningen. Rolf Sellgren sade också att Pingströrelsen är en hårt prövad och stryktålig rörelse i bidragssammanhang. Men det gäller kristen verksamhet i stort. Jag har i två års tid motionerat om statsbidrag till Ekebyholmsskolan i Rimbo. Det är också en fråga för utbildningsutskottet. Denna skola drivs av Adventistsamfundet och är den enda internatskola i sitt slag som inte har statsbidrag. Men det blir avslag varje år. Utskottsförslaget om att avslå regeringens förslag endast vad beträffar Viebäck uppfattas av mig och andra inom Pingströrelsen som inte i första hand riktat mot Viebäck utan som en diskriminering, riktad mot Pingströrelsen. Det är sorgligt att vi skall behöva uppfatta det så. Men jag kan inte uppfatta det på annat sätt. Jag är tacksam om jag skulle ha fel. Men efter att ha läst dessa handlingar, och efter att ha läst vad som har förekommit i pressdebatten i den här frågan, kan jag inte få något annat intryck. I Sovjet får man inte bedriva kristen verksamhet utan att registrera sig och följa vissa normer när det gäller statlig inblandning i verksamheten. Jag tyckte det gick en kall fläkt genom kammaren när Stig Alemyr i slutet av sitt anförande sade att det här inte innebär att Viebäck skall behöva sluta sin verksamhet, utan verksamheten får fortgå oförhindrad. Det vore ju skrämmande om man även skulle börja lägga sig i skolans angelägenheter så mycket att man sade att verksamheten inte får fortgå, samtidigt som man säger nej till fullt statsbidrag. Jag vill sluta mitt inlägg med att liksom Esse Petersson vädja till kammarens ledamöter att stödja reservationen om att bidrag skall utgå även till Viebäck.
Fru talman! Allan Åkerlind har missförstått detta trots dagens långa debatt. Det är inte så, att inte statsbidrag skall utgå till verksamheten i Viebäck. Det utgår redan statsbidrag till denna verksamhet. Det är ingen av oss som vill beröva skolan det. Det var det jag sade i mitt inlägg. Det utgår redan statsbidrag, det kunde väl Allan Åkerlind ha tagit reda på. Det enda vi talar om nu är huruvida det skall bli en självständig folkhögskola eller fortsätta att vara en till lokalerna förlagd extern verksamhet, sorterande under Mariannelunds folkhögskola. Icke någon har under kammardebatten eller i utskottet uttalat den ringaste tanke om att det utgående statsbidraget till verksamheten skall dras in.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att det utgår statsbidrag, men det är ett lägre statsbidrag än vad som skulle utgå om skolan fick bli en självständig folkhögskola. Men det förslag som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom innebär ju att Pingströrelsens medlemmar får ta på sig ännu större offer i framtiden än vad de hittills har behövt göra, därför att verksamheten utvecklas. Det handlar också om det.
Fru talman! Jag har i dag från talarstolen i mitt första anförande försökt tala om att det är flera folkhögskolor i Sverige som nu bryter igenom taket, på samma sätt som Mariannelundsskolan gör. De får finna sig i att statsbidraget då trappas ner en del för dem, enligt den teknik som gäller Ljungskile och andra skolor. Det som drabbar Mariannelundsskolan är alltså att om den ökar sin verksamhet utöver 7 500 elevveckor, blir det viss reduktion av statsbidraget till den verksamhet som ligger över de 7 500 elevveckorna. Det är endast detta det handlar om. Om sedan verksamheten är förlagd till Norrskolan i Lycksele, till Mariannelund eller till Viebäck, eller sker som annan extern verksamhet, står riksdagen helt neutral inför. Riksdagen lägger sig inte i vad Pingströrelsen gör på sina skolor, bara den följer folkhögskoleförordningen. Vad riksdagen talar om är statsbidragets konstruktion och statsbidragets storlek.

Fru talman! Viebäck är synnerligen lämplig som folkhögskola. På den plats där den finns har det varit folkhögskola mer än 30 år. Byggnaderna är utformade för en folkhögskola, och man vågar knappast tänka på vad de skulle användas till om inte för en folkhögskola. Den stora folkrörelse som står bakom skolan har utomordentliga förutsättningar att rekrytera tillräckligt med elever. Samma rörelse är känd för sin stora offervillighet — den bör rimligen ha ekonomiska möjligheter att driva Viebäck. Skolöverstyrelsen föreslår att Viebäck skall bli en självständig skola med statsbidrag. Regeringen föreslår enhälligt att den skall bli det — centerpartiets statsråd, med statsministern i spetsen, moderaternas statsråd, allesamman säger de enhälligt att den bör bli självständig folkhögskola. Sedan kommer den besynnerliga kovändningen i utbildningsutskottet. Utskotten har ju initiativrätt — visst har de det. Men det är mycket sällan den används. I detta fall fanns det inga motioner, men utskottet avstyrker ändå när det gäller en av de tre skolorna. Tyvärr blev det nu, eftersom omständigheterna är sådana, en folkhögskoleman som får lov att tala emot att vi skall ha ytterligare en självständig folkhögskola med statsbidrag. Det är verkligen en förvånande behandling, som inte ofta förekommer i denna kammare. Stig Alemyr sade att det skulle vara fråga om en folkhögskola till i detta område. Det är ju inte som han sade en ny folkhögskola — det är en fortsättning på en 30-årig tradition. Dessutom har landstinget beviljat ett lån på 500 000 kr. Detta måste väl tolkas så, att också landstinget anser det bör finnas en folkhögskola i denna region. Stig Alemyr åberopade vid flera tillfällen regeringen och dess ställningstagande — visserligen inte i detta sammanhang, men det var ju märkligt att han inte åberopade regeringens ställningstagande också i fråga om Viebäck. Den är ju föreslagen att bli självständig folkhögskola med statsbidrag, och då kunde han ju åberopa regeringens ställningstagande också i detta fall. Sedan budgetpropositionen lagts fram och inga motioner kommit förstår man mycket väl att ledningen för skolan givetvis planerar efter detta och säger sig att läget inte verkar vara oroande utan att skolan kommer att bli självständig folkhögskola med statsbidrag från den 1 juli. Det är ju sällsynt att utskott vänder till det på det sätt som utskottet har gjort i det här fallet. Man kan förstå att ledningen måste vara mycket förvånad över hur riksdagen behandlar skolans begäran att bli självständig folkhögskola med statsbidrag. Stig Alemyr talar om kritik mot centerns ställningstagande. Ja, jag är helt beredd att kritisera centerns utskottsledamöter — jag anser att de har handlat alldeles felaktigt. Och jag hoppas att så många centerpartister som möjligt röstar med reservationen. Den begäran från Stig Alemyr om kritik villfar jag gärna. Däremot är jag helt inne på att centerns statsråd har handlat rätt. Vi bör följa deras linje. Utskottet säger att ”regeringen bör ge SÖ i uppdrag att inför kommande års budgetarbete redovisa omfattningen av den externa kursverksamhet som finns ilandet och som på grund av sin omfattning, karaktär m.m. kan komma att leda till krav på statsbidrag som självständig folkhögskola”. Det är alldeles riktigt — visst kan man göra så. Men det besynnerliga är att man under pågående behandling av en folkhögskolas begäran om anslag — mitt i behandlingen av ärendet — helt plötsligt kastar sig in och avslår begäran från en av skolorna utan någon logisk motivering. Man säger visserligen att man inte skall bevilja begäran från rörelser som har en skola tidigare. Men det argumentet håller bara i det ena fallet. I det andra fallet gäller det en rörelse som redan har skolor. Det är en hopplös inkonsekvens i behandlingen av frågan. Hur mycket jag än lyssnat till debatten — och det har jag gjort hela tiden från början, därför att jag trodde att jag skulle få någon sorts förklaring — står jag lika frågande inför hur utbildningsutskottet har behandlat denna fråga. Skolöverstyrelsen skall nu göra en utvärdering, som skall omfatta inte bara Viebäck. Men i vad gäller Viebäck har skolöverstyrelsen redan tillstyrkt att skolan skall bli självständig folkhögskola med statsbidrag. Jag har flera gånger talat om självständig folkhögskola med statsbidrag. Jag tänker nämligen inte på den andra verksamheten. Beträffande den har Stig Alemyr gett en förklaring som jag inte har någonting att invända emot. Men det är en självständig folkhögskola som vi vill ha Viebäck till. Jag har inte kunnat begripa logiken i utbildningsutskottets uttalande, och jag yrkar givetvis bifall till reservationen. Jag hoppas att så många som möjligt stöder den. Jag kan inte finna annat än att regeringens förslag i detta fall är det riktiga.
Herr talman! Jag skall inte upprepa de argument som framförts under hela denna långa debatt. Jag vill bara säga till Torsten Bengtson: När jag hänvisade till regeringen i det andra fallet som vi diskutera var det därför att en företrädare för regeringspartierna kritiserade mig för en åtgärd som regeringen föreslagit. Då sade jag: Rikta kritiken mot den egna sidan, för det är den som ligger bakom förslaget! Det var väl fullständigt klart att det var mer rimligt att Bertil Hansson vände sig till det då närvarande statsrådet och kritiserade honom i stället för att ensidigt beskjuta mig med sin kritik.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer i debatten om Viebäck. Vi har hållit på i ett par timmar nu och diskuterat den skolan, och det har varit många inlägg. Tyvärr har jag en känsla av att många av dem bygger på missförstånd i den ena eller den andra riktningen. Man säger också mycket upprört från många håll att man inte riktigt förstår hur utskottet kan agera på detta sätt. Det här är inte första och troligtvis inte heller sista gången som ett utskott under sitt arbete — som bedrivs mycket seriöst, man försöker verkligen ta fram ett underlag för sin bedömning — gör vissa förändringar i de förslag som finns. Detta händer alltemellanåt, och det kommer säkert att hända även framöver. Jag tror också att det är viktigt att påpeka att skolöverstyrelsen föreslog fem folkhögskolor som skulle bli självständiga. I regeringsförslaget fanns tre av dem. Det finns säkert skäl för de andra två att också komma i åtnjutande av statsbidrag som självständig folkhögskola. När utskottet diskuterade det här kom vi snart fram till att riksdagen tidigare vid olika tillfällen har gjort uttalanden i frågor rörande folkhögskolan, bl.a. att när man beviljar statsbidrag till nya folkhögskolor skall det i första hand vara till organisationer som icke har någon folkhögskola redan — Gysinge är ett typexempel på det. När det gäller Karlskoga/Lidingö är det också ganska klart. Skolan tillhör just den grupp folkhögskolor som 1977 hade blivit så stora att man var tvungen att göra någonting åt dem. Viebäck är en filial, som det hette tidigare. Där bedrivs en extern kursverksamhet som hör till Mariannelund. Som sådan har den naturligtvis statsbidrag efter de regler som gäller, och det kommer den att ha i fortsättningen också, även om utskottet nu har sagt att vi behöver ett bättre underlag för att avgöra om skolan skall vara självständig, lika väl som vi får se över dem som ligger närmast i tur och som kommer in med ansökningar om att bli självständiga. Jag tror inte att någon ifrågasätter utskottets klara linje när det gäller folkhögskolan som utbildningsanstalt, folkhögskoleidén och den fina tradition som finns där.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
Herr talman! Det är samma logiska kullerbytta i vad Kerstin Göthberg säger. I fråga om Karlskoga folkhögskola, som blev så stor att den måste utvidgas, accepterar man men i fråga om Mariannelunds folkhögskola, som också blivit stor, accepteras det inte. Eftersom utskottet helt avvek från propositionen, tycker jag att det skulle vara intressant att veta när utbildningsutskottet senast tog ett sådant initiativ. Fanns det ingen möjlighet för utskottet att inhämta upplysningar under arbetet, så att man kunde ha slutbehandlat frågan? Jag kan inte finna att det senaste inlägget har rättat till någonting, utan det är samma inkonsekvens i behandlingen som jag har påtalat tidigare.
Herr talman! Jag upprepar, vilket utskottets ordförande också har gjort vid flerfaldiga tillfällen, att Karlskoga tillhör de sju skolor som fanns med i det beslut som fattades 1977. Naturligtvis har utskottet möjlighet att inhämta upplysningar under arbetets gång, och det gör det verkligen. Jag måste säga att behandlingen i utbildningsutskottet— och jag förmodar även i andra utskott — är av den arten att man verkligen skaffar sig ett grundligt material, innan man fattar beslut. Vissa uppgifter kan ta litet längre tid att få fram, och i det här ärendet är de uppgifter av betydelse som skolöverstyrelsen skall ta fram i sin kartläggning. Därför tycker vi att det är vettigt att vänta tills vi får det materialet.
Herr talman! Jag har inte hört från Viebäcksskolan att man har sökt några uppgifter därifrån, så det kan väl inte vara så värst utförliga uppgifter som utskottet har inhämtat när det gällt att ta ställning till Viebäcksskolan.

Herr talman! Den här debatten har drivits på ett enligt min mening något anmärkningsvärt sätt. För det första ifrågasätter man varför Gysinge och Karlskoga får inrättas men ej Viebäck. Svaret är återigen: Gysinge och Karlskoga ligger helt i linje med av riksdagen tidigare enhälligt fattade beslut. Viebäck gör faktiskt inte det, och därför har vi begärt ett års uppskov med ställningstagandet för att få den bakgrund som vi anser vara behövlig. Jag skall för det första villigt erkänna att jag inte uppmärksammade detta under den allmänna motionstiden. Jag beklagar det, men anser mig lika fullt ha skyldighet och rätt att följa riksdagens tidigare gjorda ställningstagande. Om någonting inträffar under resans gång som påverkar vårt ställningstagande, så måtte vi väl i all rimlighets namn ha rätt att ta hänsyn till det. För det andra tycker jag att det är allvarligt att man reagerar som om det vore fråga om en total nedläggning av verksamheten på Viebäck. Så är det ju inte. Vi lägger inga hinder för den verksamhet som nu bedrivs där. Varför inte erkänna detta, Sven Johansson, Ylva Annerstedt och alla andra som argumenterar i den här frågan och som vill ge sken av att verksamheten hotas? Bjuder verkligen inte ärligheten att man redovisar det verkliga förhållandet? För det tredje kan jag inte underlåta att påtala hur argumenteringen förs från det direkt berörda hållet. I den skrivelse som jag förmodar att vi allesammans har fått lyder rubriken: Politiska markeringar mot Pingströrelsen. Inne i texten på s. 3 står följande: ”TI ljuset av detta kan man inte helt frigöra sig från misstanken om att vissa politiska partier eller rättare sagt dess ledamöter i utbildningsutskottet ägnar sig åt rent politiska markeringar gentemot Pingströrelsen och dess folkhögskoleverksamhet.” Herr talman! Jag anser att en argumentering av detta slag är djupt bedrövlig och beklämmande. Jag tar direkt avstånd från densamma. Jag har ingen anledning -— och det har heller ingen av mina kamrater i utskottet — att ta ställning gentemot Pingströrelsen, verkligen inte. Vi försöker att leva upp till av riksdagen tidigare fattade beslut, och därefter agerar vi.
Herr talman! Det är litet genant att för den tidigare vice talmannen i riksdagen behöva tala om att det här inte handlar om något utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ är något helt annat. Detta är ett redan väckt ärende som utskottet behandlar, och det är mycket vanligt att man då förordar ändringar beträffande propositioner eller andra förslag. Så har vi gjort många gånger i utbildningsutskottet, och vi förbehåller oss rätten att göra det när vi anser det vara påkallat. Vi kommer icke att be Torsten Bengtson om tillstånd till det. När det gäller utskottsinitiativ är proceduren en helt annan, och det är mycket mera sällsynt.
Herr talman! Jag har inte begärt att utskottet skall fråga mig om någonting i det här ärendet. Men utskottets beslut stöds icke på proposition, icke på motioner. Då är det — oavsett vad man kallar det — så att utskottet självt har tagit upp saken i denna form och inte gjort det på grundval av någon proposition eller motion.
Herr talman! Torsten Bengtson har talat om utskottsinitiativ. Det är när ett ärende väcks av utskottet, icke när det kommer till utskottet i form av en proposition eller en motion.
Herr talman! Det har gjorts gällande i debatten att ett beslut om Viebäcksskolan som självständig folkhögskola skulle innebära ett avsteg från tidigare riksdagsbeslut. Så är icke fallet. Man har sagt att nya ansökningar skall behandlas med restriktivitet. Skolöverstyrelsen har föreslagit fem nya folkhögskolor, och regeringen och folkpartiets reservanter i utskottet har föreslagit tre stycken. Det är alltså helt i linje med tidigare fattade beslut. Den restriktivitet man har ålagt sig innebär således att tre folkhögskolor föreslås i stället för SÖ:s fem. Vi kan inte annat än beklaga att moderater och centerpartister har hoppat av från det som regeringen och skolöverstyrelsen har bedömt som fullt tillfredsställande skäl för att föreslå Viebäck som självständig folkhögskola.

Herr talman! På s. 7i utskottsbetänkandet finns uppräknade alla de försök från socialdemokratisk sida att aktualisera åtgärder som skulle underlätta strukturomvandlingen inom gjuteriindustrin. Alla framställningar från vår sida har röstats ner av den borgerliga majoriteten här i kammaren. Detta har skett trots att svensk gjuteriindustri har haft svåra problem under ett flertal år. En tredjedel av järngjuterierna har försvunnit under senare år, och risk finns att hälften av dem som nu är kvar slås ut under nästa lågkonjunktur. Dålig lönsamhet till följd av bristande kapacitetsutnyttjande är en av de främsta anledningarna till utslagningen. De befogade miljökrav som ställts på branschen har också bidragit till att företag har fått läggas ned. De återstående åttiotalet gjuterier har i de flesta fall moderniserats och har en relativt hygglig miljö. Gjuteriindustrin är en basindustri främst för verkstadsindustrin, men även för stålindustrin och byggnadsverksamheten. En stor del av produktionen består av halvfabrikat, som tillverkas efter kundens modeller eller ritningar. Därför är det angeläget att koncentrationen inte drivs för långt. Det är viktigt att gjuterierna finns nära kunderna. Gjuteriindustrin är utsatt för konkurrens utifrån, men också nya material konkurrerar. Under 1980-talet kan man förutse en ökad koncentration inom järngjuteriindustrin, samtidigt som ökningstakten i användningen av gjutgods kommer att avta. För att möta detta bör insatser göras på forskningsoch utvecklingsområdet inom industrin för att få fram gjutna material som svarar mot de höga krav på hållfasthet och konstruktionsteknik som framtidens produktion ställer. De ökade energipriserna kommer också att hårt belasta branschen. Konkurrenskraften i företagen kan genom bättre samordning och därmed kapacitetsutnyttjande öka avsevärt. Därför bör branschprogrammet för gjuteriindustrin få ligga kvar på den nuvarande nivån också under budgetåret 1981/82. Delbranscherna inom gjuteriindustrin bör bli föremål för intensifierade studier, och överläggningar med företagen och de anställdas organisationer bör äga rum i syfte att få fram förslag till samordnade åtgärder för att stärka branschens konkurrensförmåga. Herr talman! Tekoindustrins utsatta läge gör det orimligt att, som majoriteten föreslår, minska anslaget till branschprogrammet. I den socialdemokratiska reservationen pekar vi på att det är angeläget med ambitiösa effektivitetsfrämjande åtgärder inom tekobranschen. Under 1970-talet har antalet sysselsatta inom branschen minskat med nästan 6 76 per år. Den här utvecklingen har gjort att den inhemska tekoproduktionen har sjunkit så kraftigt att möjligheterna att i ett krisläge klara befolkningens försörjning med tekoprodukter kan anses vara allvarligt hotade. Det finns alltså mycket starka skäl för att bibehålla stödet för tekoindustrins framtid. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid näringsutskottets betänkande 52.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1980/81:52 som vi behandlar här i dag innefattar bl.a. under rubriken Branschfrämjande åtgärder förslag till ett reservationsanslag på 56 385 000 kr. Där ingår som en del också branschstödet för bl.a. gjuteriindustrin, som Sivert Andersson nyss har kommenterat. Regeringsförslaget innebär en successiv avveckling av detta branschprogram under en tvåårsperiod. För budgetåret 1981/82 innebär det en sänkning med 1,5 miljoner i jämförelse med föregående budgetår. Även för tekoindustrin, som vi nyligen ganska ingående har debatterat här i kammaren, innebär propositionens förslag en minskning från 42 till 40 milj.kr. Det rör sig alltså om 2 milj.kr. I den socialdemokratiska motionen 1043 accepterar man inte att det särskilda programmet för gjuteriindustrin skall avvecklas under två år. Man kräver, som har framgått av Sivert Anderssons inlägg, samordnade åtgärder i syfte att stärka konkurrenskraften inom branschen. De synpunkterna kommer också till uttryck i den socialdemokratiska reservationen. Nu säger Sivert Andersson att lönsamheten är dålig inom branschen. Han talar också om bristande kapacitetsutnyttjande och om konkurrens utifrån, och jag tror det är riktiga konstateranden. Men jag vill erinra Sivert Andersson om att i mitten av 1970-talet, under socialdemokraternas regeringstid, höjdes arbetskraftskostnaderna under ett par år med bortåt 40 90, varav ungefär 12 Jo var arbetsgivaravgifter. Detta slog väldigt hårt på Nr 153 en hel del industrier som kräver mycket manuellt arbete, och där ingår också Måndagen den gjuteriindustrin.

Herr talman! Beträffande branschstödet i största allmänhet bör sägas att det kommit att prövas i olika branscher under de senaste åren, och ibland har det gått bra, ibland mindre bra. Men jag vill nogsamt poängtera att avsikten hela tiden har varit att särskilt hårt drabbade branscher under en limiterad tid skulle beredas tid till anpassning och omställning för att därmed kunna stärka sin konkurrenskraft. Härav följer att branschprogrammen skall vara begränsade i tiden. Denna uppfattning delas glädjande nog också av motionärerna, som alltså i princip är för en avveckling, men som anser att beslut härom i det nu aktuella fallet bör fattas senare. Herr talman! Vi i utskottsmajoriteten har ställt oss bakom regeringsförslaget och godkänner att branschprogrammet avvecklas under en tvåårsperiod. Vi har gjort vårt ställningstagande mot den bakgrunden att de strukturfrämjande åtgärderna inom programmet har visat sig ha en synnerligen begränsad effekt. Vi anser att den mest aktuella åtgärden under tvåårsperioden är en satsning på utbildningsoch konsultverksamheten. Naturligtvis är vi också medvetna om att vårt lands hårt ansträngda statsfinansiella läge innebär att regeringen, och självfallet också riksdagen, måste göra vissa prioriteringar. För tekoindustrin slutligen innebär regeringsförslaget en minskning av branschprogrammet med 2 milj.kr. Denna smärre reducering bör ses i relation till de övriga åtgärder som föreslås för tekoindustrin och som handlar om en ram på ca 460 milj.kr. Där spelar äldrestödet och stöd till ökad export en ganska stor roll. Det bör också noteras att vissa reservationer finns när det gäller anslaget från föregående budgetår. Den minskning med 2 milj.kr. som nu föreslås för tekoindustrin är alltså, herr talman, av synnerligen marginell betydelse. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 52.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Erik Hovhammar att erfarenheterna av generella lättnader i vad det gäller arbetsgivaravgifterna visar att detta inte är någon väg att gå för att lösa strukturproblemen i det här landet. Jag vill också påminna Erik Hovhammar om att de arbetskraftskostnader som uppkom under 1970-talet i hög grad var resultatet av fria förhandlingar mellan löntagarna, organiserade i fackliga organisationer, och arbetsgivarna. 83 De arbetsgivaravgifter som beslutades i den här kammaren var resultatet av överväganden som i god demokratisk anda gjordes här i riksdagen. Jag anser att det bör vara så även i fortsättningen. Vi kan inte vare sig genom att sänka de avgifter staten lägger på företagen eller genom att eventuellt sänka lönerna — vilket, efter vad jag kunde uppfatta, var underförstått i det Erik Hovhammar sade -— lösa strukturproblemen inom gjuteriindustrin, och inte heller inom tekoindustrin. Vad det här är fråga om är att genom statens medverkan finansiera sådana åtgärder som kan vara till fyllest när man skall ta till vara det som är bra inom dessa industrier och att inspirera till utveckling av sådana produkter som kan konkurrera med omvärldens i framtiden. Det är detta vi föreslår i vårt krav på fortsatt stöd till branschprogrammen. Men naturligtvis skall ett branschprogram inte gälla i evighet. Det har en uppgift att fylla, och när den uppgiften är fullgjord, då avvecklar man branschprogrammet. Men detta skall inte ske dessförinnan, vilket utskottsmajoriteten och regeringen föreslår.

Herr talman! Systemet fungerar ju på det sättet att alla avgifter som man lägger på näringslivet fördyrar varorna och gör det svårt att sälja varorna inte minst på exportmarknaden. Särskilt gäller detta naturligtvis arbetsintensiva branscher. Därför är sådana här pålägg väldigt besvärande. Lika väl som man kan höja en avgift, Sivert Andersson, så skall man också kunna sänka den. Jag har icke talat om sänkta löner. Jag tycker det är orealistiskt i ett läge då vi har en inflation att gå ut och kräva sänkta löner. Det har jag inte heller gjort. Men jag tycker att man skall vara så ärlig att man säger att branschstödet — och det är själva bakgrunden — är hjälp till självhjälp under en övergångsperiod. Men den perioden, Sivert Andersson, får inte bli hur lång som helst. Det vore väldigt olyckligt om den ena branschen efter den andra skulle kunna betecknas mer eller mindre som en evig stödbransch. Det är väl inte heller det som motionärerna är ute efter, hoppas jag. Branschprogrammet för gjuteriindustrin — låt mig erinra om detta — har löpt sedan år 1973. Det är en relativt lång tid, och under den tiden bör man ha fått erfarenheter, och stödet bör också ha gjort avsedd verkan. Nu tycker jag att både företagsledningen och de anställda måste tillsammans göra de förändringar i strukturen som är nödvändiga. Strukturproblemen kan man inte lösa med branschstöd.
Herr talman! Jag förstår, Erik Hovhammar, att alla avgifter som läggs på företagen fördyrar produktionen. Jag kan försäkra Erik Hovhammar att även om jag själv kanske inte använt argumentet, så har jag hört det tusentals gånger när vi har förhandlat om lönerna med arbetsgivarmotparten. Det är alldeles uppenbart. Det är klart att sådana avgifter påverkar kostnadslägena i företagen och därmed också avgör hur stort löneuttaget blir. Därför har de avgifter som Nr 153 företagen haft att betala påverkat lönernas storlek. Lönerna skulle sannolikt Måndagen den ha varit högre om inte de här avgifterna hade påverkat förhandlingsverk 4 juni 1981 samheten. Vad beträffar periodens längd vill jag säga att stödperioden för ett branschfrämjande program inte kan bli hur lång som helst — det är väl sant. Men vi står inför sådana utvecklingstendenser inom järngjuterihanteringen att det finns all anledning att fundera över om man inte skall förlänga verksamhetsperioden, därför att så mycket nytt håller på att utvecklas i branschen.
Herr talman! Det är glädjande att Sivert Andersson och jag delar den uppfattningen och är överens om att alla sådana avgifter påverkar kostnadsläget. De påverkar också möjligheterna till lönehöjningar och över huvud taget möjligheten till sysselsättning. Jag tror att resonemangen från en fackföreningsledare och en företagare har ganska många gemensamma nämnare i ett sådant här sammanhang. Det är bra. Men i det aktuella fallet har branschprogrammet för gjuterihanteringen pågått sedan 1973, och man måste väl säga att det är en ganska lång tid. Nu måste branschen själv försöka klara ut sina strukturella problem.

Herr talman! Vi har under 1970-talet sett hur bransch efter bransch råkat i svårigheter. Våra gamla traditionella branscher slås ut på grund av att vårt teknologiska och kvalitetsmässiga försprång efter andra världskriget krympt allteftersom andra länder hunnit ifatt och brutit sig in på vad vi vant oss vid att betrakta som våra marknader. Det har talats mycket om alternativ produktion och om behovet av att finna nya nischer på världsmarknaden. Sådana nya produkter och nya nischer finner man inom havstekniken. Havstekniken erbjuder en expansiv marknad, där Sverige kan göra sig gällande genom att tillvarata och utveckla det tekniska och kvalitetsmässiga kunnande som finns och satsa på produkter där svensk industri i samarbete med kunderna kan utveckla och tillämpa ny teknik på områden inom vilka andra faktorer än priset har avgörande betydelse. Sverige har först på ett sent stadium på allvar kommit in på denna intensiva marknad. Kanslichefen Erik Hultmark på havsresursdelegationen i Göteborg gör en jämförelse med förhållandena i skärgården för några decennier sedan. Han säger: ”Det fanns så litet mat att föräldrarna lät sina barn ligga i sängen hela dagen. Ändå hade de bara behövt gå ut i havet och plocka musslor så skulle de fått högvärdigt protein.” Lika blinda har vi varit för de möjligheter havstekniken kan erbjuda svensk industri. Vanligen förbinder vi havsteknik med utvinningen av olja och gas ur haven. Här har utvecklingen skett explosionsartat. I en strävan att frigöra sig 85 från den instabila situationen på oljemarknaden borrar i dag inte mindre än 90 länder runt hela jorden efter olja i haven. 20 90 av all oljeutvinning kommer från oljefält offshore. 50 96 av alla investeringar i oljeutvinning sker i prospektering av tillgångar offshore. Enbart i den brittiska delen av Nordsjön uppskattas investeringar på totalt 600 miljarder kronor komma till stånd fram till 1995. På den norska kontinentalsockeln uppges investeringarna under samma tid komma att uppgå till i genomsnitt 15 miljarder kronor per år. Till detta skall vi lägga de ofantliga belopp som under det närmaste decenniet kommer att investeras i offshore-verksamhet runt Nordamerikas och Latinamerikas kuster, i Afrika, i Sydostasien, i Kina. Prospekteringsfasen väntas kulminera under andra hälften av 1980-talet och successivt övergå i en produktionsfas som ställer ännu större krav på investeringar i produktionsenheter och för drift och underhåll. Havsteknik är inte bara offshore. Det är också energiteknik, fiskeoch odlingsteknik, miljöskydd, utvinning av mineralier. Listan kan göras lång. k Sverige har en lång tradition av byggande i och för havet. Vi har det tekniska kunnandet. Vi har erfarna tekniker och arbetare. Ten artikel i Teknik i tiden framhåller ställföreträdande generaldirektören vid STU Jan-Olof Karlsson hur väsentligt det är att man med framåtriktade forskningsoch utvecklingsinsatser långsiktigt befäster utvecklingsmöjligheter för branscher med förutsättningar för varaktig konkurrensförmåga och för att lägga en grund för nya industrier utan vilka Sverige inte kommer att överleva som ett utvecklat industrioch välfärdsland. Samtidigt framhåller Jan-Olof Karlsson också att resultatet av sådana insatser kan nyttiggöras på mycket lång sikt — tio år eller ännu längre. Då det gäller teknisk industriell kunskapsutbyggnad får man räkna med 15-20 års sikt. Det är därför med en viss förskräckelse jag konstaterar att de samlade satsningarna på havsteknik minskat under senare år. Flera svenska företag har lyckats etablera sig på denna mycket hårda och mycket speciella marknad som offshore utgör. Kraven på säkerhet och leverans är enorma. För att över huvud taget ha en chans måste en presumtiv säljare redan från början kunna presentera en produkt som möter de specifikationer köparna ställer upp. På mycket kort tid skall säljaren kunna presentera en fullständig offert. För detta krävs kunnig personal och en produkt som motsvarar mycket högt ställda tekniska och kvalitetsmässiga krav. Det fordras referensobjekt som kan skapa förtroende för produkten och leverantören. I motion 1408 hemställs att riksdagen uttalar att satsningar på havsteknik bör erhålla hög prioritet och att regeringen framlägger förslag till åtgärder för att främja den tekniska och kommersiella utvecklingen på detta område. Utskottet hänvisar till det arbete som bedrivs inom havsresursdelegationen, som har i uppdrag att samordna satsningar inom forskning och utveckling rörande utnyttjande av naturresurser i haven. Delegationen skall verka för samordning och i nära kontakt med företag och olika myndigheter Nr 153 förelägga regeringen förslag om åtgärder som är gynnsamma för verksamheten. Havsresursdelegationen gör ett gott arbete med de begränsade resurser som står till förfogande. Frågan om hur svenska företag skall kunna tillvarata de möjligheter havstekniken erbjuder har emellertid större dimensioner än de som omfattas av havsresursdelegationens arbete. Här behövs ett medvetet stöd inte bara till teknisk forskning och utveckling utan också i form av finansiering av referensobjekt, medverkan i offertarbetet, bilaterala handelsöverenskommelser och andra rent kommersiella satsningar. Det behövs medverkan vid utbildning av personal. Inte minst behövs det en bred information till såväl företag som berörda myndigheter och institutioner om de möjligheter havstekniken erbjuder. Jag är förvånad över att motion 1408 av utskottet behandlas i samband med anslaget till havsresursdelegationen. Den borde snarare höra hemma i det industripolitiska betänkande som skall behandlas av riksdagen senare denna vecka. Satsningar på havsteknik måste vägas mot andra industripolitiska satsningar. Sverige har sackat efter på detta område, där vi har så goda möjligheter bara vi tar vara på dem. Det behövs en klar viljeinriktning från samhällets sida, och därför, herr talman, är det min förhoppning att den positiva attityd som kommit till uttryck i utskottets skrivning också skall resultera i konkreta åtgärder. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vallagsfrågorna är någonting vi försöker vara eniga om i vårt land. Vi anser att det är viktigt att vi är eniga om tillämpningen av denna för demokratin så betydelsefulla procedur. Och som vanligt när konstitutionsutskottet behandlar vallagsfrågorna är det i stort sett enigt. Jag skall inte nu gå in på alla detaljer i betänkandet. Jag misstänker att följande talare kommer att behandla även det jag lämnar åt sidan. 87 På en punkt vill jag kommentera enigheten i utskottet. Det gäller en punkt där enigheten är ganska ytlig, nämligen i frågan om valsystemet vid kommunfullmäktigeval. Vallagskommittén hade tidigare kommit fram till en kompromiss om en höjning av minimiantalet mandat i ett valdistrikt vid kommunfullmäktigeval från 15 till 20 mandat. Anledningen till detta var att man skulle få en ökad proportionalitet och att småpartierna skulle få en ökad rättvisa. Det fanns således en enighet om denna kompromiss. Och som det vanligen är vid kompromisser hade man fått ge efter litet från olika håll. Mot detta förslag fanns det i princip en remissinstans. Det var Stockholms kommun som tyckte att det var ett dåligt förslag. Detta tog socialdemokraterna som ursäkt för att tillfälligt stiga av från kompromissen. Jag hoppas att det verkligen är en tillfällighet och att socialdemokraterna använder tiden ett tag framåt till att övertyga Stockholms kommun. Stockholms kommun kan inte få styra och ställa och förhindra en förbättring av den kommunala demokratin i Sverige. Gjorda överenskommelser bör man faktiskt hålla. Jag förutsätter att det bara är ett temporärt uppskov och att socialdemokraterna kommer att stå fast vid den tidigare kompromissen. På en annan punkt finns det faktiskt en reservation. Det är vi folkpartister som har reserverat oss. Vi anser att vårt valsystem är onödigt tungt och byråkratiskt — och följaktligen onödigt dyrbart. Vi vill ha en utredning för att söka hitta möjligheter till besparingar och förenklingar i valsystemet. Utskottsmajoriteten anser emellertid att vallagskommittén nyss i grunden har gått igenom och sett över hela valsystemet och att det därför inte finns någon anledning att tillsätta en ny utredning på detta område. Samtidigt skriker den moderate partiledaren och den socialdemokratiske partiledaren i högan sky om det urusla valsystem vi har här i landet och menar att det måste tas krafttag, att det måste komma utskottsinitiativ för att få ordning på detta hemska förhållande. Deras representanter i utskottet tycker emellertid att allt är väl, att det inte finns någon anledning att undersöka möjligheterna till förenklingar. Det skulle vara intressant att veta vilka som är representativa för partierna i denna fråga. Man må förlåtas, om man blir en aning förbryllad. Vad som är riktigt och rätt och gott och väl i konstitutionsutskottet kan ju inte bli så himmelsskriande vansinnigt och tokigt bara för att det råkar komma i närheten av vissa partiledares öron och munnar. Det finns alltså anledning att göra en översyn. Om man inte kan acceptera fp-reservationen utan avslår den, bör man också upphöra med det våldsamma talet om hur uruselt det svenska valsystemet är. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.